Herr talman! Det är den andra eller tredje ronden av den utrikesoch handelspolitiska debatten som nu pågår, och det är naturligt att de som talar endast tar upp — utan anspråk på att vara alltför utförliga — några av de problem som särskilt intresserar vederbörande. Den fråga som herr Lothigius ställde till regeringen har jag självfallet inte anledning att svara på, men jag skulle som ledamot av kammaren vilja göra en reflexion. Jag har under ett antal år varit representant i Europarådets parlamentarikerförsamling och under de åren haft tillfälle att i den ekonomiska kommittén och i assemblén deltaga i diskussioner om Sveriges neutralitetspolitik och anslutningen till EEC. Jag har ett mycket bestämt intryck av att vår neutralitetspolitik på sista tiden har vunnit ökad förståelse och respekt bland många parlamentariker, i första hand bland de tyska parlamentarikerna, men också på andra håll. Jag har alltså personligen den meningen att stämningen bland europeiska parlamentariker för en svensk medverkan med bibehållen neutralitet är gynnsammare nu än tidigare.

Jag upplever det som en utomordentligt betydelsefull tillgång att en europeisk parlamentarikeropinion med så stort intresse har följt Olof Palmes resor och uppfattat dem som ett så positivt inslag i Europas politiska bild just nu. Herr talman! Jag vill i det här sammanhanget också med tillfredsställelse notera att det i regeringsdeklarationen i dag gjordes ett tillägg utöver den version som var utskriven från början. I tillägget tar man bestämt avstånd från de personer som i en eller annan form demonstrerar mot främmande länders ambassadörer på ett sätt som inte är värdigt medborgarna i vårt land. Äggkastning och flaggskändning o.s.v. är lymmelaktiga upptåg som det är ytterligt betydelsefullt att man från alla partiers sida tar avstånd ifrån. Men när jag gör detta påpekande, tycker jag att man samtidigt har anledning att säga, att den amerikanska reaktionen stundom kan upplevas som en överkänslighet. I alla länder i världen, i alla huvudstäder, upplever amerikanerna i dag demonstrationer av den typ som tyvärr också förekommer i vår huvudstad. Det är inte ett uttryck för vederbörande regimers mening, när ett antal ansvarslösa människor bär sig dumt åt. Jag tycker nog att den amerikanska administrationen borde vara medveten om den situationen och inte reagera i överkänslighet som den har gjort denna gång. Det är möjligt att amerikanerna reagerar på detta vis upphetsade till det bl.a. av det sätt på vilket moderata samlingspartiet har sökt att inrikespolitiskt utnyttja det uttalande som utrikesministern gjorde inför Stockholms arbetarekommun för en tid sedan. Jag tror att vi skall slå fast, att det i hög grad är ägnat att skada vårt samhälle, när man gör sådana partipolitiska försök att inrikespolitiskt utnyttja uttalanden av denna typ, såsom moderata samlingspartiets representanter har gjort. Menar man allvar med talet om att vi skall skapa en positiv Sverigebild, skall man inte misstolka och blåsa under på det sätt som man har gjort från moderaternas sida. Jag tycker att det finns anledning att ur denna synpunkt från . socialdemokratisk sida reagera mot moderaternas sätt att agera. Jag har tänkt ta upp till mycket kort analys bara ytterligare ett par problem. Europarådets session avslutades i Berlin, där ett antal parlamentariker fick tillfälle att diskutera med tyska politiker och representanter för myndigheter i Berlin om den allra färskaste situationen i denna märkliga stad. Det är alldeles uppenbart att den nya tyska regeringens initiativ innebär något allde les speciellt nytt för europeisk politik, kanske något av det viktigaste som har hänt i modern tid i Europa. Det finns all anledning att med största tillfredsställelse hälsa den politiska utvecklingen i Västtyskland. Det försök att ta upp en dialog med Östtyskland för att lösa hela Tysklandsfrågan och i första hand för att klara Berlinproblematiken som man från västtyska regeringens sida gör är ytterligt betydelsefullt. Situationen i Berlin är skrämmande. Det är mycket längre tid sedan andra världskriget slutade än det var mellan de båda världskrigen, och ändå är Berlinsituationen sådan som den är. En invånare i Västberlin, som längs autostradan vill förflytta sig till Västtyskland, får inte ens på en parkeringsplats tala med en medborgare i Östtyskland. Västtysken blir då återförvisad tillbaka till Västberlin, men den östtyske medborgaren drabbas av hårt straff. Bara att tala med en medborgare i den andra tyska staten bestraffas så-. lunda ytterligt strängt! Det är en orimlig situation i fråga om mänskliga relationer, och varje ärligt försök som görs för att åstadkomma en lättnad i dessa förhållanden måste hälsas med tillfredsställelse. Jag delar den uppfattning som bl.a. herr Martinsson i Sundsvall har gett uttryck för förut i dag, nämligen att Sverige inte skall företa ett statsrättsligt erkännande av den östtyska republiken. Jag tror inte att det skulle underlätta en lösning av de mänskliga relationsproblem som jag har talat om, snarare tvärtom. Men samtidigt vill jag gärna ha sagt — och det är väl allas vår förhoppning — att förhållandena i Centraleuropa bör normaliseras på det sättet att det, vare sig det i framtiden blir en eller två tyska stater, skall vara normala förhållanden mellan de människor som lever där. För förhållandena mellan Sverige och Östtyskland i dag är ett statsrättsligt erkännande ganska likgiltigt därför att människorna i de bägge länderna kan mötas relativt fritt. Det utgör alltså inget hinder för de mänskliga relationerna att det icke föreligger ett statsrättsligt erkännande. Herr talman! När det gäller Öst och Väst i Europa vill jag göra ytterligare ett påpekande. Alla upplever väl miljövårdsdebatten som alltmer påträngande. Vi upplever situationen i Östersjön, alla känner till de supertankers som går med olja till Finland, och vi upplever att luftföroreningar tränger in i vårt land från t.ex. Baltikum. Dessa problem, måste lösas i samverkan mellan Öst och Väst. Varje diskussion inom Västeuropa är meningslös om det inte går att få till stånd en dialog med de östeuropeiska staterna. För min egen del har jag, liksom många kolleger, verkat inom Europarådet för att få till stånd en mer omfattande dialog mellan Västoch Östeuropas stater. Jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen att den svenska regeringen ville ta initiativ i någon form för att sammanföra industriländerna i Öst och Väst i denna världsdel i syfte att ta upp realistiska samtal om hur man bäst skall kunna angripa den alltmer påträngande och svårlösta miljövårdsproblematiken. Inom Nato håller man på att organisera ett särskilt årbete för miljövården, men Nato är en ganska konstig organisation för det ändamålet, och det finns anledning tro att detta arbete, om Nato bygger ut det, skulle kunna försvåra samarbetet med Öst, och det innebär en allvarlig utveckling. Därför bör svenska representanter då de träffar människor från andra västeuropeiska länder tala om, att vi betraktar ett Nato-arbete på detta område som ytterligt äventyrligt och att vi i stället vill rekommendera andra former för samverkan, former där Västoch Östeuropas stater talar med varandra och försöker komma fram till gemensamma lösningar. Herr talman! Får jag till sist nämna ytterligare en enda sak. Jag skall bli så kortfattad som möjligt eftersom klockan närmar sig 17, då plenum skall brytas. I fråga om Nordek har jag ingenting att tillägga utöver vad som framhållits i regeringsdeklarationen, men jag vill säga några ord om Nordkult. Det kulturella samarbetet inom Norden är nämligen utomordentligt betydelsefullt. De nordiska ländernas regeringar har beslutat att försöka skapa gemensamma skolordningar i alla Nordens länder. Det är ett enormt steg att ta innan man kommer dit och det blir kanske aldrig möjligt att uppnå målet. Men man har uttalat en viljeinriktning och Nordiska rådet har stött denna vilja att så långt möjligt skapa gemensamma former för kulturaktiviteterna på skolans, den akademiska utbildningens och motsvarande områden. Ett misslyckande att skapa Nordek får inte betyda att. man. river ned vad som byggts på det kulturella samarbetsområdet eller äventyrar ett ytterligare uppbyggande. Jag vill sålunda uttala min starka tro på betydelsen av att vi i någon form organiserar det som kallas Nordkult, om Nordek inte kan genomföras. Nordkult skall då ges en sådan form att det får kapacitet att verkligen gå från ord till handling och förverkliga den för hela det nordiska undervisningsväsendet och kulturlivet så utomordentligt betydelsefulla samordning som ligger i tanken Nordkult. Herr talman! Denna utrikespolitiska debatt har alltså gällt många olika ting. Med mitt eget inlägg har jag bara syftat till att utan något försök till djupare analyser snudda vid några av de problem som upplevs som de mest brännande och intressanta i dagens Europa.
Herr talman! Först talade herr Alemyr om den amerikanska överkänsligheten för demonstrationer i Sverige och andra länder, och sedan övergick han till att tala om den skada moderata samlingspartiet gör när det kritiserar vissa statsråd för deras uttalanden. Är det inte regeringen som är överkänslig för vad moderata samlingspartiet gör i detta sammanhang, och är det inte att överskatta moderata samlingspartiets betydelse härvidlag att ta upp denna sak på det rikspolitiska planet? Vi har väl ändå rätt att diskutera olika statsråds sätt att argumentera i dessa frågor. Och det är sättet att argumentera som är så viktigt, eftersom det kan uppfattas felaktigt i andra länder. Det är den saken vi har velat peka på. Jag tycker att man nu, när man här i landet rör sig med terminologier, börjar komma bort från den elegantare form av diplomati som förekom tidigare, och det tycker jag är skada.
Herr talman! Det är inte den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet som är överkänsliga. Jag tror inte ett ögonblick att vi skadas av angreppen från moderata samlingspartiet, utan snarare tror jag att vi i ganska hög grad gagnas av det. Tack skall ni ha för hjälpen i det fallet! Men vad jag tror kan skadas är våra relationer med Amerika och med andra länder, om vi överdriver frågor av detta slag och därmed bidrar till att där skapa en negativ inställning till Sverige. Det är den insatsen som jag tycker är så allvarlig. Jag är beredd att avstå från favörerna att gagnas av moderata samlingspartiet, om man där för det svenska näringslivets och för det svenska samhällets skull avstår från dessa överdrifter.

Herr talman! För mindre än två år sedan antog en kongress i Kairo en konstitution för det framtida Palestina. Det var Palestine Liberation Organization , som i juli 1968 i sin grundläggande stadga slog fast sitt politiska mål. PLO är en s.k. paraplyorganisation för en rad arabisk-palestinska kampgrupper. al Fatah är den dominerande rörelsen, och Arafat är numera också PLO:s ledare. Den konstitution jag nämnde, kallad The Palestinean National Covenant, beskriver målsättningen för de gerillagrupper som fått så mycken uppmärksamhet på senare år. Viktigast är det man säger om sin hållning till sionismen, om Israel som stat och om judarnas ställning i ett framtida Palestina. Här är det inte tal om en binationell nation där judar och araber lever sida vid sida. Den versionen av sitt politiska mål använder al Fatah för propaganda och utländsk konsumtion. Den får alla besökare — politiker och journalister — höra om gång på gång när de träffar talesmän för PLO. Det är den bild man vill ge västerländsk opinion. De palestinska grupperna arbetar, säger man, för att de palestinska araberna skall få »återvända» — men sedan samverka med judarna i en ny statsbildning. Konstitutionen för det kommande Palestina talar ett helt annat språk. Den definierar »palestinier»>, alltså medborgarna i det framtida Palestina. De är »enligt stadgan> de araber som levde i landet till 1947, vare sig de stannade eller flydde, eHer om de har en palcstinsk far och fötts i eller utanför Palestina. Men vilka judar skall då få vara medborgare i denna nya tänkta stat? Ja, svaret ges i paragraf 6, som lyder på följande sätt: >Judar som var fast bosatta i Palestina vid början av den sionistiska invasionen betraktas som palestinier.»> - På ett annat ställe definierar man »den sionistiska invasionen» som året för Balfourdeklarationen, alltså 1917. Det är med andra ord bara de judar som fanns i Palestina 1917 som skall få räkna sig som palestinier i den stat som al Fatah arbetar för att upprätta. Men de flesta judar kom till området efter 1917. Mer än 90 procent av judarna i dagens Israel har emigrerat dit eller fötts där efter det första världskriget. Vad skall då hända med alla dessa judar enligt PLO? »Palestinier» får de ju inte vara. Man kan tänka sig tre svar. Den första lösningen är att judarna i Israel, sedan deras stat har besegrats, tvingas att ge sig av, resa »tillbaka» till de länder varifrån de eller deras föräldrar kom. al Fatah har uttryckt sympati för en sådan tanke. Israelerna skulle alltså återvända till t.ex. Tyskland eller Österrike, till Polen, Egypten eller Irak. De skulle, vare sig de bott där tidigare eller haft föräldrar som bott där, fara till länder och områden där några av de största tragedierna i det judiska folkets historia utspelat sig. Det Polen som nu driver ut de återstående judarna skall alltså få tillbaka tiotusentals judar. De arabstater som i dag diskriminerar och förtrycker sina få återstående judar skall alltså få se mellan en halv och en miljon judar komma tillbaka till de områden som de en gång flydde från. Den andra lösningen är att judarna stannar kvar som ett slags andra klassens medborgare i ett nytt »arabiskt>» Palestina. De skulle då troligen få leva under förhållanden som liknar judarnas situation i dag i Syrien, Irak eller Egypten. Särlagstiftning, hets, väl bevakade getton, rättslöshet, ständiga risker för pogromer skulle bli det öde som väntar de människor som al Fatah vägrar att se som palestinier. Den tredje vägen — en ny typ av »slutgiltig lösning» — är ett massdödande av judar. De får inte stanna kvar som medborgare, de hör inte till Mellersta Östern, deras nationella identitet är en orimlighet — allt enligt PLO:s konstitution. I kriget om Palestina och i krigets efterspel skulle då den massslakt äga rum som så ofta beskrivits i uttalanden, teckningar och predikningar i arabländerna. Paragraf 6 i PLO:s stadga öppnar ett fönster mot folkmordet. Den konstitution, vars viktigaste del jag nu har berört belyser mycket av debatten om konflikten i Mellersta Östern. Den visar att vad krigen och kriserna mellan araber och israeler gäller inte främst är hur en gräns skall dras mel lan några nationer, hur territorier skall delas upp, hur man skall tolka ett visst ministeruttalande eiler ens framtiden för de områden som Israel ockuperar sedan sexdagarskriget. Kärnfrågan i konflikten i Mellersta Östern gäller i stället om Israel har rätt att existera som nation. Den frågeställningen är oerhörd. De som tvekar om svaret eller svarar nej menar att en lösning av konflikten krä . ver att en av parterna skall upphöra att finnas till. Det är en hållning så extrem och motbjudande att den inte medger några kompromisser eller eftergifter. Det är också den hållning som arabstaterna intagit nästan oavbrutet under de 22 år som Israel har funnits. Man vägrar att erkänna, förhandla med och sluta fred med Israel. Man har förklarat att Palestina måste befrias, d. v. s. att Israel skall förstöras och en ny nation skapas på ruinerna av Israel. Oavbrutet har man i sin propaganda utåt och genom sin indoktrinering inåt av den egna befolkningen sökt visa att en judisk nation i Mellersta Östern är en orätt som aldrig kan godtas, att en fredlig uppgörelse med en sådan nation är förräderi och att bara den väpnade kampen kan leda framåt. I mitt anförande i remissdebatten i januari i år försökte jag visa att en arabisk-palestinsk nation gränsande till Israel och i fred och samverkan med Israel skulle kunna vara den lösning som kan förena den palestinska nationalkänslan med säkrade gränser för Israel. Man skulle återgå inte till FN:s gränser från 1947 — de är i dag orimliga av många skäl — men till FN:s huvudtanke från 1947, att två stater, en i huvudsak judisk och en i huvudsak arabisk, bildas i Palestina och att dessa båda stater borde samverka med varandra. Längre fram kommer kanske en sådan ny statsbildning att framstå som mer realistisk än i dag. Den skulle kunna utgöras av delar av de områden som Israel nu ockuperar och eventuellt för enas med Jordanien. Ett sådant perspektiv diskuterar allt fler människor alltmer intensivt. Men låt oss inte ett ögonbiick tro att detta är den lösning som de nu så omtalade palestinska kampgrupperna strävar efter. De vill ha ett arabiskt Palestina, det är sagt, men på den mark där Israel i dag ligger och efter det att Israel besegrats. De har ständigt slagit fast att en palestinsk nation vid sidan av Israel är otänkbar. Och som paragraf 6 i PLO:s konstitution visar går de här rörelserna ännu längre. Det räcker inte att besegra staten Israel — de flesta judar måste också bort från Mellersta Östern. Vill vi därför resonera om konstruktiva uppslag för framtiden, där den växande palestinska nationalkänslan får spela en viktig roll, är det nödvändigt att ta avstånd från al Fatah och de andra rörelserna. Vi måste bemöta och avvisa både deras politiska mål och de metoder som de använder för att nå dem. Ingenting kan i dag mer effektivt hindra palestinska ambitioner att förverkligas än de militanta rörelser som nu säger sig tala på palestiniernas vägnar. Den 6:e paragrafen i PLO:s konstitution illustrerar också en annan sak. Vi har i en del svenska tidningar kunnat läsa att al Fatahs program är samlevnad mellan judar och araber i en demokratisk, binationell, sekulariserad stat. Det är alltså den bild mot omvärlden som de här rörelserna vill förmedla. Det märkvärdiga är att så många journalister och bedömare okritiskt faller för denna propaganda. När en skribent i Utrikespolitiska institutet ger ut en liten skrift om de palestinska rörelserna, sväljer hon propagandabilden med hull och hår och har inte ett ord att säga om den grundläggande konstitutionen som ger motsatt insikt och intryck. Den här godtrogenheten i delar av debatten har gjort det möjligt för en del mindre grupper, också i Sverige, att måla ut al Fatah och de andra som ett slags FNL i Västasien. De vill få oss att tro att vad de palestinska gerillarörelserna siktar till är ett slags nationellt befrielsekrig av den typ som vi har sett i andra delar av världen. Ingenting kan vara mer missvisande. Israel är en demokratisk nation, den enda demokratin i Mellersta Östern. Dess befolkning har i fria val tillsatt det parlament, ur vilket regeringen har utgått. Debatten i Israel är fri och intensiv. Landets befolkning har under de 22 åren bevisat sin sammanhållning och sin beslutsamhet att skydda landet mot angrepp. Vad al Fatah önskar med sina angrepp på Israel har därför ingenting att göra med »befrielse> i rimlig mening. Vad den rörelsen strävar efter är att krossa en demokratisk stat för att ersätta den med en annan, sannolikt icke-demokratisk stat. Det finns de som vill jämställa konflikten i Mellersta Östern med kriget i Vietnam. Den parallellen är falsk på nästan alla sätt, och det har inte minst de ledande kritikerna av USA:s politik i Sydostasien insett. En månad före sin död sade Robert Kennedy: »Israel är inte Vietnam. I själva verket är det motsatsen till Vietnam. Israels regering är demokratisk, effektiv, fri från korruption, folket är enat i sitt stöd till den. Vi kan och bör hjälpa Israel. Men vi kan göra det, tror jag, i övertygelsen att israelerna... inte kommer att be oss att göra sitt jobb åt dem.» Så långt Robert Kennedy. Och av bl.a. de skäl han anförde är det så förbluffande att vissa politiska ungdomsgrupper har kunnat falla för den arabiska propagandan och nu i Sverige delvis deltar i hetsen mot Israel. Jag har försökt beskriva debattläget och min syn på konflikten och dess bakgrund i den bok som Thomas Hammarberg, Ernst Klein och jag just har gett ut. I boken »Det hatade Israel» tar vi upp en rad delfrågor i den här krisen: sionismen, gerillagrupperna, flyktingar na, antisemitismen, de ockuperade områdena, sexdagarskriget och mycket mer. Jag skall här inte gå in på de problemen. Men i ett avseende vill jag kommentera regeringens utrikesdeklaration i dag. I avsnittet om Mellersta Östern säger utrikesministern i och för sig ingenting som jag vill invända mot. Vapentillförseln är oroande. Krigshandlingarna har tyvärr ökat. Risken att lokala strider får storpolitiska konsekvenser finns där. Säkerhetsrådets resolution av den 22 november 1967 bör vara grunden för samtal och förhandlingar. Allt det är riktigt. Vad jag efterlyser är naturligtvis det som saknas. I regeringens deklaration, liksom i en rad tidigare tal av Torsten Nilsson i den här frågan, försöker man nästan desperat undvika allt som kan verka vara ett s.k. ställningstagande, värderingar av konfliktens förlopp och orsaker, en meningsyttring som är kritisk mot någon sida i någon fråga. Sverige var ett av de länder som i FN deltog i beslutet om att bilda Israel. Bl. a. av det skälet har vi också en speciell förpliktelse att stå fast vid Israels existens som en förutsättning för en fredlig lösning. Den förutsättningen förnekar arabstaterna och den palestinska gerillan varje dag i ord och handling. Det vore alltså naturligt för Sverige och dess utrikesminister att klart säga ifrån om denna kärnfråga i konflikten. Arabstaterna bör inte känna att andra länder genom sin tystnad på denna punkt minskar det politiska och moraliska stödet till Israel i dess krav att erkännas av de andra länderna i regionen. Jag säger inte att Torsten Nilsson har en annan åsikt i sakfrågan än den jag här har utvecklat. Jag är däremot kritisk mot att han inte i egna ord ger ett klart uttryck åt den åsikten, även om jag förstår att opinionen i Stockholms arbetarekommun för närvarande inte kräver att han gör det. Låt mig återgå till paragraf 6 i PLO:s stadga. Det bör inte förvåna att arab staterna och de palestinska kampgrupperna inte längre kan göra skillnad mellan antisionism och antisemitism. Om man skriver en konstitution som innebär att den överväldigande majoriteten av judar i Israel skall försvinna eller förslavas, är det ett uttryck för en extremism som lätt slår över i antijudisk propaganda i traditionell mening. Om man säger att sionismen skall besegras militärt, innebär det inte bara att en viss, abstrakt idé skall försvinna från Mellersta Östern. Det betyder inte heller att »bara»> en del institutioner och organisationer i Israel skall upphöra att finnas till. Att >krossa sionismen» är att slå sönder den nationella och ideologiska grunden för staten Israel. Det kan inte ske med mindre än att också bärarna av sionismen försvinner från området; på så sätt är paragraf 6 i konstitutionen fullt logisk. Och vi vet att bärarna av sionismen är den överväldigande majoriteten av judarna i Israel. Att vara antisionist i arabstaternas och arabgerillans mening blir därför mycket lätt att generellt vara mot »judar» och för massdödande av judar. För att då ge ett slags perverterad, ideologisk lyftning åt ett sådant program är det frestande att nyttja de vanligaste antisemitiska klichéerna om judarnas ondska och bedräglighet. Det är svårt att hata ett folk utan att falla för gruppfördomar. Så har också skett i arabvärlden. Det klassiska antisemitiska dokumentet, förfalskningen av »Sions vises protokoll», har tryckts gång på gång i nya upplagor och åberopas ofta. Gamla krigsförbrytare från nazismens Tyskland har fått en fristad i Kairo, där de fortsätter med antijudiska aktiviteter. Nazismens förbrytelser brukar man släta över. Nasser har förnekat att nazisterna mördade sex: miljoner judar. Jargongen om judarnas dåliga egenskaper och internationella konspirationer är vanlig i skrifter och skolböcker. Affischer och kari katyrer nyttjar ofta de urgamla antisemitiska greppen för att teckna och beskriva judar. För några veckor sedan talade jag i riksdagen om antisemitismen som idé tradition och som politiskt vapen för diktaturer och diktaturpartier. Jag visade också hur antisionismen i Sovjetunionen och delar av Östeuropa nu på många sätt har övergått i antisemitism. Det visar, liksom antisemitismen i arabvärlden, hur en hätsk och konsekvent antiisraelisk politik och propaganda långsamt kan glida in i tonfall och tankar som anknyter till mångsekelgammal vidskepelse. Kanske tror vi att sådana tankar och tonfall inte kan dyka upp i en demokrati som den svenska. En del känner sig kanske säkra på att här i Sverige kan vi dra den gräns mellan antisionism och antisemitism som man suddat ut i så många andra länder. Låt mig säga att jag inte längre är helt säker på den saken. Visst är det så att flera antiisraeliska debattörer i vårt land ogillar antisemitism. Självklart skall Israels politik kunna kritiseras med samma frihet som man kritiserar andra länder och regimer. Och jag anser också att vi bör bruka försiktighet i anklagelser och varningar för antisemitiska tendenser. Ändå tror jag att vi nu måste skärpa vår vakthållning mot just sådana inslag i debatten. Också i Sverige har den extrema kritiken mot Israel ibland kommit att nyttja formuleringar och vädja till stämningar som ligger i ett slags skymningszon mellan antisionism och antisemitism.

Trots de uppenbart antisemitiska inslagen i en sådan mening brukar de antiisraeliska debattörerna ivrigt friskriva Beckman från alla sådana misstankar. En av dem, Göran Palm, har blankt förnekat varje kännedom om antisemitiska tendenser i arabvärlden trots att han enligt uppgift rest omkring där. Han har ingenting sett av Sions vises protokoll eller hetsen eller affischerna eller karikatyrerna. I stället anklagar han den israeliska demokratin för »>en framväxande rasistisk rörelse som vill störta araberna i öknen». Att dölja eller glida förbi de antisemitiska inslagen i arabvärlden tycks självklart för så gott som alla antiisraeliska skribenter. Men när de förnekar sådana tendenser eller låter bli att belysa dem visar de bara hur litet de upprörs av gemenheterna samtidigt som de minskar skyddet mot antisemitiska fördomar. Och det skyddet behövs. Jag fick för några veckor sedan ett nummer av tidningen »Puss». Låt mig visa dess baksida på interntelevisionen här i kammaren. Den rymmer ett vulgärt angrepp på industriminister Krister Wickman. Han kallas Krister Trickman. Teckningen, som alltså skall föreställa industriministern, har försetts med just sådana drag och detaljer som sedan gammalt varit den antisemitiska smädeteckningens kännetecken vare sig man angripit judar eller hånat icke-judar och då försökt visa deras elände genom att ge dem s.k. judiska drag. Den medlem av redaktionen för tidningen Puss, som gav mig detta nummer av tidskriften, sände mig samtidigt något slags ironisk hälsning: »Här ett ex av Der Stärmer plus som gåva en teckning som jag gjorde sommaren 67, väl. bekomme!» Också denna >»gåva>, en sadistisk karikatyr, kan vara värd att visa för kammaren. Den föreställer alltså Moshe Dayan med lapp för ena ögat och med en nål som närmar sig hans andra öga. På nästa bild har nålen gjort sin insats, Dayan är blind, sitter med lappar för båda ögonen och samlar som tiggare in pengar till Israel. De grupper som arbetar i sådana stämningar nöjer sig inte med att producera egna teckningar. På en utställning för någon månad sedan i Stockholm hittade jag en arabisk färggrann affisch, uppsatt i propagandasyfte. Senast såg jag den i Damaskus förra sommaren. Teckningen föreställde en liten skrikande, kroknäst judegubbe som spetsades på en väldig arabisk bajonett. Någon kan säga att det här är visserligen vidrigt men ingår ändå bara i propagandaarsenalen för några extrema vänstergrupper utan större betydelse. Och visst skall vi hoppas att sådana tendenser inte sprider sig till den övriga pressen. Därför ser många människor med stor oro på den kampanj mot Israel som nu pågår på kulturoch nyhetssidorna i en av landets största dagstidningar. Aftonbladet har samlat en rad antiisraeliska propagandister som Göran Palm, Göran Rosengren, Jan Guillo, Herman Lindqvist, Lillian Levin, Per Gahrton, Bo Kuritzén, Caleb J. Anderson och flera till. I ett stort antal artiklar har de angripit Israel och flera bl.a. heroiserat al Fatahs mål och metoder. En av dem, Jan Guillo, har själv enligt egen uppgift i en annan tidning deltagit i stridande förband i en av de mest fanatiska av de palestinska kampgrupperna och fullt stridsutrustad lagt ut minor mot israelerna samt planerat granatkastaranfall mot israeliska posteringar. Guillo har alltså på ort och ställe deltagit i försök att döda israeler — nu är han en av de flitigaste av Aftonbladets antiisraeliska skribenter. Aftonbladets innerspalt på kultursidan är ofta använd för att smutskasta var och en som ställer sig upp för att ge fakta i debatten och försvara Israel. Viveka Heyman avslöjade i Handelstid ningen det ohållbara i några arabiska påståenden om tortyr i Israel. Aftonbladets innerspalt ryckte genast ut med smädelser mot Viveka Heyman under rubriken »Klå araber». Karl Vennberg avslutade med följande meningar: »Israeliska prostituerade har däremot anor från bibelns tid. Rätten att klå upp arabiska damer kan nära nog sägas ingå i deras religiösa arv.» Denna tarvlighet är oerhörd, vare sig man ser den som en sarkasm eller inte och oberoende av i vilket sammanhang tiraden kommer. Rätten för judarna att begå visst slags våld mot ett annat folk >kan nära nog sägas ingå i deras religiösa arv», enligt Aftonbladets innerspalt. Det är svårt att förstå hur man kan skriva sådana meningar utan att genast känna att de anknyter till fördomar, som fört vår världsdel till katastrofer. Och lika svårt att begripa är att tidningens ledning, när saken påpekas, inte genast ber om ursäkt för Karl Vennbergs förlöpningar. Jag förstår därför den oro med vilken man framför allt i judiska kretsar i Sverige har följt Aftonbladets antiisraeliska kampanj. Jag har i min hand ett brev från professor Georg Klein till Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson. Jag har fått professor Kleins tillstånd att citera ur brevet. Ett avsnitt i det är en gripande och lysande sammanfattning av hur det för "honom känns att läsa tidningsartiklar av det slag jag just citerat ur: Min referensram är kort och gott den>, skriver professor Klein, »att jag har vuxit upp medan sex miljoner judar mördades efter en lavin som inleddes med små oskyldiga tidningsartiklar av exakt det här ifrågavarande slaget. Bland dessa sex miljoner fanns 80 procent av min egen familj och 35 procent av min skolklass. När jag har fått den helt oväntade förmånen att få överleva och verka i ett så fritt och underbart land som Sverige, samt där njuta av den yttrandefrihet som mina skolkam rater och anhöriga inte ens kunde drömma om, anser jag att det är min skyldighet mot dem att ge uttryck åt de känslor som jag upplevde efter att ha läst urklippen från Aftonbladets kultursida.> Så långt professor Georg Klein. Jag ger honom rätt i att det, oavsett hur stor man tror risken är för växande antisemitism i det här landet, är viktigt att reagera, och reagera skarpt, mot artiklar, formuleringar och teckningar av det slag som jag här givit exempel på. Den hätska propagandan mot Israel kan lätt stimulera sådana tendenser. Och därför har jag i det här anförandet försökt belysa något av extremismen i Mellersta Östern och i Sverige. Jag ser nu att Mats Hellström står beredd att äntra talarstolen. Det gör det naturligt för mig att till slut ta upp den organisation som herr Hellström tillhör, nämligen det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Nästa vecka skall SSU ha kongress. Det har stått i någon tidning att Mats Hellström då skall få en fin post i förbundets ledning. Därför är det av intresse att få veta var Mats Hellström står i frågan om Mellersta Östern. I det förslag till ställningstagande som SSU:s styrelse förelägger kongressen står det många ting. Man får veta att sexdagarskriget var resultat av >ömsesidiga provokationer>; på ett annat ställe talar man om Israels »anfall>. Ingenting sägs om de väldiga militära resurser som laddades upp runt Israels gränser för att förbereda förintelsekriget mot den judiska nationen. Man talar i SSU:s förslag om »Israels expansionspolitik>, som om Israels försvar i juni 1967 var en aggressiv handling. SSU ställer sig på arabstaternas sida i deras avsikt att inte erkänna Israel. »>Vad som självfallet inte kan begäras av arabstaterna eller palestinierna är att de erkänner Israel — — — >, förklarar SSU:s förbundsstyrelse. När det gäller 22-novemberresolutionen av 1967 tycks SSU ansluta sig till den tolkning som araberna ofta använder i internationella sammanhang, nämligen att Israel skall dra sig tillbaka innan man får till stånd förhandlingar — i stället för den rimliga tolkningen att en överenskommelse i huvudsak måste vara en paketuppgörelse. SSU kräver att Israel för att möjliggöra förhandlingar skall dra sig tillbaka »>från samtliga områden som ockuperades vid <anfallskriget 1967». Israel ska alltså lämna tillbaka Sharm-el-sheik, Sinai och Golanhöjderna, som användes vid förra uppmarschen, utan något fredsavtal, i förhoppning att araberna efter den framgången skall överge sin tidigare politik och inleda samtal. SSU ställer sig också utanför den enighet som rått mellan de demokratiska partierna under de mer än 22 år som Israel funnits. Den enigheten har inneburit att man har varit ense om att det var en riktig handling att upprätta stater Israel. Sverige var ju ett av de länder som 1947 deltog i FN-beslutet att bilda en judisk och en arabisk nation i det gamla mandatområdet. Men nu har SSU bestämt sig för att det var fel av Sverige och av FN. »Upprättandet av israelisk stat var olyckligt>, säger man. Får jag då fråga Mats Hellström: Står du bakom det förslag till ställningstagande som SSU-kongressen fått sig förelagt? Vill också du tala om Israels »anfall> och »expansionspolitik>. Anser också du att araberna inte kan erkänna Israel? Menar du i polemik mot vad din egen regering gjorde för 22 år sedan att det var fel att bilda Israel? Och om det var fel att bilda Israel — vad borde FN då ha gjort på hösten 1947 då Palestina slets sönder i kravaller, attentat och strider? Jag avvaktar Mats Hellströms svar med stort intresse. Herr talman! I vårt land kan vi kanske inte göra mycket för att påverka den här konflikten. Men jag tror det är viktigt att politiker och partier, organi sationer och tidningar gör vad de kan för att bilda opinion för en utveckling till fred och förhandlingar i Mellersta Östern på grundval av FN-resolutionen. De krafter i arabvärlden, som ser just fred och förhandlingar som otänkbara svek, skall inte känna att de får stöd från någon betydande del av svensk opinion. I stället bör al Fatah och liknande rörelser uppleva att deras målsättningar blir kända och kritiserade i andra delar av världen. Och av samma skäl, för fredens och försoningens skull, är det för oss viktigt att belysa och brännmärka de inslag i vår egen debatt som verkar i extremismens tjänst.

Herr talman! Jag tycker kanske det skulle ligga närmast till hands för herr Ahlmark att ta upp en diskussion om dessa saker med folkpartiets ungdomsförbund och särskilt med dess ordförande. Inom folkpartiets ungdomsförbund råder för närvarande en stark splittring i Mellersta Östern-frågan. Dess ordförande har gjort sig till tolk för de flesta av de uppfattningar som herr Ahlmark har kritiserat här i dag. För min del står jag bakom kraven, att-satserna, i SSU:s förbundsstyrelses förslag till utlåtande över motionerna till SSU-kongressen. I detta förslag krävs att det vid sidan av den israeliska staten skall upprättas en palestinsk stat. Det är det konkreta kravet och det har stöd av och har förts fram av stora grupper, inte minst socialistiskt inriktade, i Israel, av Mapam-partiet och av labour party's generalsekretetare. Det är ett krav som ursprungligen härstammar från israeliska socialistiska grupper, och det är även ett krav som, såvilt jag förstod rätt, såväl herr Ahlmark i dag som herr Helén hade förståelse för. Det är det konkreta kravet i att satserna i SSU:s förbundsstyrelses utlåtande och det ställer jag mig bakom. Herr Hugosson kommer senare i debatten att betydligt mera ingående belysa konflikten i Mellersta Östern. Herr talman! Kriget i Indokina är nu åter totalt. Klockan har vridits tillbaka till år 1954 innan fransmännen kapitulerade för Viet Minh-armén. Fronten går åter i både Vietnam, Laos och Kambodja. Mellan 40 och 45 miljoner människor är mot sin vilja indragna i ett hänsynslöst dödande. Folkens självbestämmanderätt är lika avlägsen i dag som under kolonialtiden. Vi känner till den meningslösa bakgrunden, hur Frankrike efter andra världskriget desperat sökte återta herraväldet över de rika jordbruksområdena i Cochinkina och över industrin i Tonkin. Men det var ett fruktlöst försök att gentemot folkviljan söka fjärrstyra Indokina från Europa. Ändå kom inte en avkolonialisering till stånd här som i andra delar av världen. Indokina drogs in i USA:s maktpolitiska ambitioner i Asien. Förenta staterna övertog Frankrikes omöjliga roll. Upptrappningen av det amerikanska angreppet 1965 från några tiotusental man till 470 000 man i dag och ett totalt bombkrig fram till 1968 mot Nordvietnam har lett till att bebyggelsen totalt förintats i stora landsbygdsområden och hela städer. Stora delar av Nordvietnams relativt väl utvecklade industri har raderats ut. Den ambitiöst uppbyggda sociala sektorn och utbildningssektorn i Nordvietnam har bitvis slagits sönder. Kemisk krigföring i Sydvietnam förgiftar människor och växtlighet. Mot den bakgrunden kunde det ses som en ljusning att man satt sig vid förhandlingsbordet, inställt bombningarna i norr och startat vissa blygsamma trupptillbakadraganden i söder. Men vad som hänt sedan 1968 är dessvärre också att kriget nu ändrat karaktär på ett sätt som gör situationen i dag kanske ännu mera mörk och hotande än när Parisförhandlingarna inleddes. För det första har den proklamerade vietnamiseringen av kriget inneburit att den reaktionära militärjuntan i Saigon utrustas med moderna vapen och modern teknik för att kunna stå på egna ben och föra ett långvarigt krig. Vietnamiseringen innebär inte att människornas lidanden minskas — den innebär i stället att den militära frontlinjen cementeras rakt in i framtiden. För det andra utvecklas samtidigt striderna i Laos mot ett nytt Vietnam. Förenta staterna har under våren gjort flera hundra bombraider per dag — vissa uppgifter talar om 12500 bombraider på en månad. Till intäkt för bombningarna har man tagit den nordvietnamesiska Ho Chi Minh-stigen vid den laotiska gränsen och närvaron av nordvietnamesisk trupp på Krukslätten. Men den laotiska tragedin bör ses i ett annat ljus. I de första fria valen i Laos 1957 fick Pathet Lao — i västvärlden kallad kommunistgerillan — 30 procent av rösterna. Det demokratiska utslaget blev för mycket för högerkrafterna, som gjorde en statskupp i samarbete med och understödda av den amerikanska <underrättelseorganisationen, CIA, enligt uppgifter som har lämnats bl.a. i Arthur Schlesingers Kennedy-biografi »De 1 000 dagarna». Sedan kom då Genetveöverenskommeilsen 1962, då man sökte upprätta en neutral stat men med autonoma områden, där Pathet Lao fick administrationsrätten över bl.a. just Krukslätten. Det är sålunda inom Pathet Laos avtalsmässigt tilldelade regioner som striderna mellan USA och högergrupperna å ena sidan samt Nordvietnam och Pathet Lao å den andra sidan har eskalerat. Det är också inom Pathet Laoområdena som den s.k. Ho Chi Minhstigen går. Utvecklingen av Laoskriget visar en kuslig överensstämmelse med upptrapp ningen i Vietnam. Den häftiga oppositionen mot Laos-kriget i USA har lett till att man tillsatt en undersökningskommission i senatens utrikesutskott vilken i dagarna har lagt fram sin rapport. Under ett hemligt fördrag med den laotiske premiärministern har USA:s militära aktivitet successivt eskalerats från 1964. I dag är tiotusentals amerikaner involverade: i luftkrig, i träningsoch rådgivarfunktioner, i underhåll, i spaning och underrättelsetjänst, säger senatens rapport. Rapporten ställer också bombstoppet över Nordvietnam i ett nytt ljus. Nedgången av bombningarna där har i stället »kompenserats» av intensifierade bombraider i Laos. Gentveöverenskommelsen 1962 sökte åstadkomma en bräcklig men nödvändig maktbalans, som skulle vara förutsättningen för en neutral utveckling. De senaste årens krig har lett till en polarisering i detta grannland till Vielnam. De neutrala krafterna är bortblåsta. I Vietnams andra grannland, Kambodja, har denna polarisering skett mycket snabbare efter statskuppen de senaste månaderna. Sihanouk hade ett otvetydigt starkt folkligt stöd, bl.a. i sin strävan att hålla Kambodja neutralt i kriget. Också här är de neutrala krafterna borta i dag, sannolikt för lång tid. Mot folkets vilja har man dragits in i ett krig, som också här kan bli totalt. Lon Nol-regimens massakrer på den vietnamesiska minoriteten har följts av en framgångsrik resning av Sihanouktrogna kambodjaner och FNL-förband. Lon Nol-regimen har nu, endast för några dagar sedan, begärt militärhjälp från USA och begärt flygbombning med B 52:or över kambodjanskt territorium. En inmarsch med vapen eller soldater av USA — eller dess allierade — skulle innebära den ohyggliga startpunkten för ett nytt Vietnamkrig och för en total förödelse i denna del av världen. Endast för några timmar sedan meddelade nyhetsbyråerna att de sydvietnamesiska och amerikanska försvarsdepartementen medgivit, att tusentals sydvietnamesiska soldater nu har gått in i Kambodja med amerikanskt stridsunderstöd i form av taktiskt flyg och rådgivare. Inför denna ödesdigra och hotfulla nyhet måste nu världsopinionen de närmaste dagarna och veckorna sätta allt hopp till de förnuftiga krafterna i USA, till den starka rörelse inom det amerikanska folket och i kongressen, som kräver att USA drar sig tillbaka från Indokina. Folkens självbestämmanderätt har i decennier hänsynslöst undertryckts i Indokina. Påtvingade formler från andra kontinenter har prövats upprepade gånger och varje gång varit dömda att misslyckas. Folken i Sydvietnam, Laos och Kambodja tilltros inte att själva utveckla sina inneboende möjligheter. I FN diskuteras nu i år strategin för det andra, utvecklingsårtiondet. Man diskuterar om metoder för att sakta men envist höja levnadsstandarden i u-länderna, utveckla jordbruk, industri och sociala sektorer för att uppnå drägliga levnadsvillkor för de fattiga folken. Den diskussionen måste te sig som ett grovt hån för de fattiga människor i Sydostasien som i dag i stället med den modernaste teknik slås ut och bombas ned till en primitiv livsform, där spirande industrier förstörs, växtlighet och skörd förgiftas och bränns. Skolor och sjukhus i norr får flytta till grottor i berg och jord. | En framtida återhämtning, ett nytt försök till utveckling av levnadsvillkoren är möjlig — men knuten i detta gamla koloniala krig heter självbestämmanderätt. Den knuten kan aldrig lösas av en främmande stormakt. USA måste lämna Sydostasien!

Herr talman! Låt mig säga några ord om vad Mats Hellström sade om Mellersta Östern i början av sitt anföran de. Han ansåg att jag borde ta upp den frågan inom folkpartiets ungdomsförbund och med dess ordförande. Vad jag anser om vad Per Garthon här har yttrat framgår ju av den bok som jag just gett ut tillsammans med två andra liberaler, »Det hatade Israel», och där vi kritiserar Garthon på flera punkter. För övrigt kan jag ansluta mig till majoritetslinjen i det förslag som FPU:s styrelse lägger fram till förbundets kon Sress. I motsats till mig skall Hellström nu bli pamp i sitt ungdomsförbund. Därför är det rimligt att begära att han förklarar sin inställning. Nu säger han att han ansluter sig till att-satserna i SSU:s förslag. Att ansluta sig till den palestinska nationen som skall finnas vid sidan av Israel och arbeta i fred är ingenting originellt. Det tycker jag är ett bra förslag, som jag själv har skrivit om många gånger. Men det intressanta är att i en annan att-sats, där man ger sin bild av konflikten och vad som hände under det senaste kriget som lade grunden till den nuvarande politiska situationen, ser man en verklighetsbeskrivning som är helt falsk. Man talar om att Israel för att möjliggöra förhandlingar skall dra sig tillbaka »från samtliga områden som ockuperades vid anfallskriget 1967». Vad var det som hände i maj---juni 1967? En uppladdning skedde med 30.000 egyptiska soldater och 1000 stridsvagnar några få flygminuter från Tel Aviv och en motsvarande uppladdning i Jordanien och Syrien. Nasser proklamerade stängningen av Tiransundet, och FN-trupperna tvingades dra sig tillbaka efter egyptiska order. Väldiga hatdemonstrationer ägde rum i hela arabvärlden med krav på Israels förintande, och Nasser och de övriga arabledarna förklarade gång på gång i uttalanden och presskonferenser att nu hade tiden för slutstriden kommit. Det kallar SSU för »Israels anfalls krig», och Mats Hellström instämmer. Är det anfallskrig, att man försvarar sig, när ens existens är hotad?

Herr talman! På den senaste punkten ansluter jag mig till regeringsdeklarationen, till Gunnar Heléns tal i dag och till de principiella riktlinjer och bedömningar av konflikten i Sydostasien som jag utvecklade för två år sedan i utrikesdebatten i första kammaren. Det har faktiskt förts en utrikespolitisk debatt om Sydostasien i riksdagen innan Mats Hellström kom hit. Mats Hellström förklarade att han står bakom SSU:s att-satser, där talas det om »Israels anfallskrig 1967». Jag har förklarat och visat att vad som hände var en uppladdning för att utplåna Israel. Därför kan man inte tala om Israels »anfallskrig». Min fråga till Mats Hellström löd därför: Är det att »anfalla» när man försvarar sig då den egna existensen sätts i fråga?

Herr talman! Sveriges roll i den utrikespolitiska debatten bör naturligtvis inte överskattas. Vi får inte hemfalla åt den felaktiga föreställningen, att vi har vare sig rätt eller myndighet att använda en pekpinneattityd eller att spela besserwisser när det gäller komplicerade kontroverser utanför vårt lands gränser. Men vi har genom en strikt neutral utrikespolitisk hållning lyckats skapa ett visst förtroende för oss utomlands. Detta har vi inte fått för att utan vidare behålla för all framtid. Jag tror det är någonting ömtåligt som lätt kan förbytas i motsatsen, om vi inte i vårt handlande ständigt och med verklig skärpa kan leva upp till det. Det finns ett frågekomplex beträffande vilket Sverige verkligen har en uppgift att fylla i internationellt sammanhang genom att göra konkreta insatser. Det gäller miljövården. Miljöfrågorna är inte enbart av nationell karaktär utan verkligen gränslösa. I FN, Europarådet och många andra sammanhang bör Sverige utnyttja sina möjligheter att ta initiativ till överenskommelser och rekommendationer. Jag vill inte ge sken av att vårt land skulle ha mera att lära ut än många andra länder, men vi kan nog vara överens om att miljödebatten i Sverige är ovanligt levande internationellt sett. Här finns också utrymme för konstruktivt utrikespolitiskt handlande av allt större omfattning, ett utrymme som också i många fall utnyttjats. Jag tänker då på kommande internationella miljövårdskonferenser, på pionjärinsatsen när det gäller förbudet mot klorerade kolväten m.m. Ett konkret exempel på behov av miljövårdsinitiativ, vilket egentligen är orsaken till att jag begärde ordet i denna debatt, är den högaktuella frågan om Östersjöns föroreningsproblem.

Enligt de upplysningar som utskottet inhämtat pågår också arbete härmed inom regeringen.

Nu vill jag fråga: Är utrikesministern villig att i detta sammanhang exemplifiera och redovisa på vilket sätt regeringen under det år som gått har motsvarat de förväntningar riksdagen uttalat? Den högaktuella problematiken kring de finska oljebåtar av jätteformat som nu är på väg in i Östersjön tycks närmast ge intryck av att man i regeringen står helt handfallen och utan möjlighet att kunna påverka eller förhindra något som av en enig opinion i vårt land bedöms som ett mycket riskfyllt äventyr.

Uttryckssättet alla östersjöstater måste därvid särskilt framhållas. En tidigare talare har i denna debatt efterlyst initiativ av regeringen på detta område, och det gör jag också. Det räcker inte med förhoppningar. Här behövs exakta förslag. När, var och hur ämnar regeringen handla?

Herr talman! Vid sidan av Vietnamkriget och oron i Laos och Kambodja utgör krisen i Mellanöstern, som i dag närmast framstår som ett begränsat krig i kanalzonen och Golanbergen i norr, som den för världsfreden mest hotande konflikten. Liksom i Sydostasien är stormakterna engagerade på var sin sida, och det är detta som inger den största oron för att denna lokala konflikt skall leda till en konflikt på det storpolitiska planet. Såväl Nationernas förbunds som Förenta nationernas historia visar tyvärr världsorganisationernas begränsade möjligheter att framgångsrikt ingripa i de konflikter där supermakterna USA och Sovjet är engagerade. Trots denna vetskap vill vi emellertid hoppas att de samtal som förs mellan stormakterna skall leda till sådana resultat, att FN kan celebrera sitt 25-årsjubileum med ett framgångsrikt ingripande i Mellanösternkonflikten, ett ingripande som kan leda till en varaktig lösning på gränsproblemen och ett fredsfördrag mellan de i konflikten involverade parterna. Den inbördes splittring som finns i arabvärlden torde emellertid erbjuda stora svårigheter att på den sidan komma fram till en enhetlig förhandlingsposition när det gäller en fredslösning i Mellanöstern och en långsiktig lösning av bl.a. palestiniernas situation i Israel och i Mellanöstern. Man kan diskutera om arabländerna över huvud taget skall vara deltagare i de fredsförhandlingar som vi alla önskar skall komma till stånd.

Genom den militanta hållning som arabländerna intagit sedan 1948 i Mellanöstern har de människor som direkt berörts av konflikten — palestinaaraberna — råkat i kläm. I dag är mer än en miljon palestinier fördrivna från sina hemorter och bor — trots FN:s insatser — under bedrövliga förhållanden i flyktingläger i av Israel ockuperade områden och i angränsande arabländer. De i konflikten invecklade länderna har inte visat något intresse av att lösa dessa flyktingproblem, och därigenom har ett hat mot den israeliska staten och judarna djupt rotats i dessa människor, vilket leder till utomordentliga svårigheter när det gäller att åstadkomma en varaktig försoning mellan palestinier och israeler. Efter junikriget 1967 synes dock palestinierna ha kommit till insikt om att arabländerna inte agerat på ett sätt som gynnat deras sak. Palestinierna har därför tagit sin sak i egna händer och agerar nu självständigare visavi arabregeringarna än tidigare. Palestinaaraberna har blivit en maktfaktor, en tredje part som vi inte kan bortse från när man någon gång, såsom vi hoppas inom en nära framtid, sätter sig ned vid ett förhandlingsbord för att lösa gränsproblem och utarbeta fredsfördrag mellan Israel och arabländerna samt palestinaaraberna. FN:s säkerhetsråds resolution från 1967 tar ej hänsyn till palestinaarabernas existens och inte heller stormakterna och Israel erkänner palestiniernas rätt till en nationell identitet och till ett eget land. Inte heller torde Egypten under Nassers ledning, med strävan till hegemoni i arabvärlden, eller Syrien ha något intresse av bildandet av en palestinsk stat vid sidan om Israel. Dessa fakta gör att en lösning av konflikten synes hart när omöjlig om inte Israel och även stormakterna ändrar uppfattning i dessa frågor. Herr talman! Det torde inte vara erforderligt att jag närmare utvecklar den kritik, som man kan rikta mot Egyptens och övriga arabländers militära och politiska agerande visavi Israel. Staten Israel existerar och måste garanteras fortsatt existens. Allt tal om sta tens utplånande och om att judarna skall kastas i Medelhavet tar vi givetvis avstånd från. Om jag därför kritiserar vissa delar av Israels politik efter junikriget och dess medverkan till upptrappning av krisen genom bombanfall mot militära mål nära miljonstaden Kairo, torde detta inte behöva uppfattas på så sätt att jag ställer mig på arabländernas sida och accepterar deras politik. För det första kan man konstatera att den upptrappning av konflikten som äger rum på ömse sidor ökar faran för storkonflikt. Det är därför beklagligt att Israel bedriver den hårda linjens politik med militära anfall på egyptiskt och syriskt territorium utöver de områden som ockuperades under junikriget. För det andra är det beklagligt att Israel på intet sätt synes berett att efterkomma säkerhetsrådets resolution om ett tillbakadragande av sina trupper från de ockuperade områdena. även om man inte är beredd på ett tilibakadragande från de ockuperade områdena förrän säkra fredsgarantier ställts, borde Israel enligt min mening göra klart för omvärlden att man inte har för avsikt att annektera dessa områden. Regeringens hårda linje att på intet sätt avslöja något i förväg om sina förhandlingsbud vid en eventuell fredsförhandling tror jag försvårar en lösning av konflikten och gör det omöjligt för den svenske medlaren att nu ingripa. För det tredje tror jag att det vore klokt om Israel erkände palestiniernas existens och rätt till en nationell identitet och till ett eget land. Genom ett sådant erkännande skulle palestiniernas ställning stärkas ytterligare gentemot arabregeringarna, och de skiftande befrielseorganisationer som =: existerar skulle sannolikt därigenom mildra sin animositet mot Israel.

Därmed möjliggörs också en demokratisk utveckling i de arabländer där ett fåtal kapitalstarka oljemagnater under diktatoriska förhållanden exploaterar människorna. Jag förutsätter att den svenska regeringen i Förenta nationerna och genom diplomatiska kanaler med alla till buds stående medel kommer att verka för ell närmande mellan parterna i Mellanösternkonflikten, så att den svenske medlaren, ambassadör Jarring, i linje med svensk tradition kan medverka till lösningen av en konflikt som, om den icke skulle lösas, kan bli 1970-talets storpolitiska ättestupa. Herr talman! Låt mig slutligen någol kommentera det inlägg som herr Ahlmark nyss gjort. Herr Ahlmark inledde sitt angrepp mot socialdemokratin med att säga all han icke hade något att andraga mol vad som i dagens regeringsdeklaration sagts om Mellanösternkonflikten. Men därefter tillgrep han den enklaste formen av politisk debatteknik, nämligen att förutsätta att i frågor som regeringen icke har tagit upp i regeringsdeklarationen hår regeringen en annan uppfattning än tidigare. Jag tror att herr Ahlmark kan känna sig helt lugn på den punkten. Den svenska regeringen har samma inställning som den hade 1947 1 samband med FN:s beslut om skapande av en palestinsk och en israelisk stat. Den svenska regeringen har också stött resolutionerna från FN:s säkerhetsråd i denna fråga. Det är, tycker jag, ovärdigt en poliliker av herr Ahlmarks resning att från sådana här utgångspunkter göra en tragisk internationell konflikt, som vi alla ser med oro på, till en inrikespolitisk stridsfråga. Herr Ahlmark försöker driva fram en motsatsställning mellan det socialdemokratiska ungdomsförbundet och det socialdemokratiska partiet. De att-satser som SSU:s förbundsstyrelse framlagt strider emellertid på intet sätt mot den inställning vi tidigare har givit uttryck för i denna fråga. Det är också ett gammalt talesätt alt man inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Jag tycker det är förmätelt av folkpartiets representant i denna debatt att angripa det socialdemokratiska ungdomsförbundet, när = folkpartiets eget ungdomsförbund har en ordförande som är antiisraelisk och proarabisk så långt ut i fingerspetsarna som det är möjligt. Nu tog herr Ahlmark i sin replik till herr Hellström avstånd från Per Gahrton. Herr Ahlmark skall emellertid ha klart för sig att Gahrton inte är ensam i Folkpartiets ungdomsförbund om att ha en antiisraelisk syn. Låt mig citera ur Göteborgs-Postens ledare i gårdagens nummer. Jag förutsätter att den folkpartistiska Göteborgs Posten är bättre informerad än vad jag är om vad som händer inom folkpartiets ungdomsförbund. Jag citerar: >Samtidigt går det inte att komma ifrån att det finns ett problem som i speciellt hög grad tycks dominera FPU:s intresse f.n. och det är Israelfrågan. Inför FPU:s kongress i sommar har sju motioner väckts i detta ämne, en del israelvänliga, andra arabvänliga. FPU är en aning splittrat i frågan. Då FPU:s styrelse nyligen tog ställning till motionerna, skedde en votering, som slöt 9—7 till förmån för den Israel-vänliga linjen. Att Israel-frågan kommer att bli en stor debatt i sommarens FPU kongress stär klart.» Herr talman!

Mellanösternkonflikten är tragisk. Låt oss tillsamman ge uttryck för en förhoppning om att man snart kan finna en lösning på denna konflikt så att Israel kan få sin existens garanterad. Vi hoppas också att en lösning skall bli till fromma för de människor, d.v.s. palestinaaraberna, som i dag är drabhade av denna konflikt.

Herr talman! Om herr Hugosson stämde ned tonen en smula och koncentrerade sig på att försöka argumentera, tror jag att debatten om Mellersta Östern här i andra kammaren skulle vinna en smula på detta. Jag tror också att det vore bra om herr Hugosson lyssnade på dem han angriper. Men då blir det svårare att komma med sådana här tirader, som vi just har fått lyssna till. Herr Hugosson säger att jag hade ulgått från att regeringen har en annan mening än jag i frågor som inte tagits upp i regeringsdeklarationen. Jag sade tvärtom uttryckligt att jag utgår från att Torsten Nilsson tycker att Israel skall existera som nation. Vad jag kritiserar honom för är att han inte slår fast detta gång på gång. Det är nämligen en kärnfråga i konflikten och arabstaterna skall inte känna att de genom andra länders tystnad får ett stöd i sin oförsonliga hållning. Bara genom att de uppger sitt krav på att Israel skall försvinna ur nationernas krets kan man få en grundval att med hjälp av FN-resolutionen och annat nå en fredlig lösning. Herr Hugosson säger att han ansluter sig till SSU:s att-satser. Jag har redan två gånger i polemik med Mats Hellström visat att i så fall säger herr Hugosson att det var ett »anfallskrig» från Israel i juni 1967. Så står det nämligen i en av att-satserna. Jag har visat att det var ett framgångsrikt för sök från Israel att försvara : sig när landets existens var hotad. Jag. kallar inte detta för anfallskrig, och jag undrar om herr Hugosson verkligen vill göra det om han går in i debatt och inte bara höjer rösten. Sedan börjar herr Hugosson tala om alt det finns olika meningar inom FPU. Det vet jag också. Jag sade att jag ansluter mig till den linje som majoriteten av FPU:s styrelse anslöt sig till inför sin kongress med 9 röster mot 7. Jag är medveten om att nästan alla politiska ungdomsförbund är splittrade i den här frågan. Det viktiga är dock att vi som sitter här i kammaren tar ställning till de olika linjerna som förs fram i debatten. Jag har inte ett ögonblick — inte en enda gång och inte i en enda debatt -— tvekat att säga vad jag tycker om Per Gahrtons artiklar i den här frågan. Är herr Hugosson beredd att säga samma sak om Bosse Ringholm? Är herr Hugosson beredd att gå fram till talarstolen och säga: Det är en skam när Bosse Ringholm utan någon som helst reservation ansluter sig till Staffan Beckmans bok »Palestina och Israel». Är herr Hugosson också beredd att säg: att det är en skam när Bosse Ringholn: ansluter sig till Staffan Beckmans andra bok »Palestina och USA-imperialismen» i nr 1 av Frihet 1970? Jag kan ta ställning till vad ordföranden säger i det ungdomsförbund sonr jag står närmast. Kan herr Hugosson ta ställning till de extrema röster som finns i det ungdomsförbund som han står närmast? Jag tycker att det var synd att herr Hugosson höjde rösten så mycket i slutet av sitt anförande, därför att mycket annat av det han sade var klokt och förnuftigt. Han sade att han trodde att en palestinsk nation vid sidan av Israel var enda möjligheten att uppnå en fredlig lösning. Jag instämmer i det. Han säger att palestinierna på något sätt bör få vara en part i framtida för handlingar, :och jag instämmer också här. Däremot tycker jag nog att herr Hugosson borde ha sagt ett ord om att det i dag är de mest militanta palestiniefrna som anger tonen på den sidan. Det är nödvändigt för en fredlig lösning i Mellersta Östern att det blir samtal mellan parterna, och al Fatah och de andra grupperna betraktar i dag samtal med Israel som förräderi.

Herr talman! I sitt första anförande i dag sade herr Ahlmark att han kunde förstå, att Torsten Nilsson med hänsyn till en opinion inom Stockholms arbetarekommun icke där kunde föra fram de tankar som är så självklara i regeringsdeklarationen. Herr Ahlmark utgick alltså från att det skulle finnas en annan opinion inom Stockholms ar betarekommun eller inom det socialdemokratiska partiet när det gäller grundvärderingen i denna fråga, och det var därför jag i mitt anförande försökte klara ut vad som är socialdemokratins och min syn på saken. Det var också därför jag sade att herr Ahlmark tog upp en politisk pseudodebatt med utgångspunkt i någonting som inte har sagts. Jag tar avstånd från Staffan Beckmans böcker och de värderingar som han där för fram när det gäller Israelfrågan. Det är inte mig bekant om SSU:s förbundsordförande har ställt sig bakom Staffan Beckman. Har han gjort det, tar jag avstånd även från SSU:s förbundsordförande. Men det som är det väsentliga här är icke — och det ger jag herr Ahlmark rätt i — vad den ene eller andre har sagt. Det väsentliga är vad organisationerna för fram. Folkpartiets ungdomsförbund har med 9 röster mot 7 drivit en pro-israelisk linje. SSU:s förbundsstyrelse föreslår i det internationella avsnittet i sitt yttrande till förhundskongressen tre att-satser. Den första att-satsen lyder »att både de israeliska och palestinska folkgrup perna ges. rätt till nationell identitet och nationell självbestämmanderätt genom bildandet av en Palestinsk stat vid sidan av den israeliska». Det är ett förslag som herr Ahlmark redan i remissdebatten argumenterade för. Den andra att-satsen lyder »att förhandlingar inleds inom FN:s ram för en lösning av Väst-Asienkonflikten med deltagande av företrädare såväl för Israel och arabstaterna som för den Palestinska folkgruppen». Det är en tankegång som genomsyrade mitt första anförande. Den tredje att-satsen lyder »att Israel för att möjliggöra sådana förhandlingar drar tillbaka sina trupper från samtliga områden som ockuperades vid anfallskriget 1967». Bortsett från beteckningen »anfallskrig» överensstämmer denna att-sats med FN:s säkerhetsråds resolution av år 1967, och därför har jag ingen anledning att ta avstånd från den.

Herr talman! Jag hoppas att herr Husosson bara är okunnig. Det står inte alls talat om Israels »anfallskrig» i FN resolutionen av den 22 november 1967, vilket jag tyckte herr Hugosson sade. Jag har resolutionen på engelska, franska och svenska i min bänk, så vi kan diskutera saken efteråt privat. Men del står faktiskt inte så. Jag är övertygad om att herr Hugosson kommer att medge det i sin nästa replik. Vad jag sade om Stockholms arbetarekommun var följande — jag citerar ur mitt anförande: »Arabstaterna bör inte känna att andra länder genom sin tystnad på denna punkt minskar det por litiska och moraliska stödet till Israel i dess krav att erkännas av de andra länderna i regionen. Jag säger inte alt Torsten Nilsson har en annan åsikt i sakfrågan än den jag här har utvecklat. Jag är däremot kritisk mot att han inte i egna ord ger ett klart uttryck åt den åsikten, även om jag förstår att opinio nen i Stockholms arbetarekommun för närvarande inte kräver att han gör det.» Ja, vad finns det då för opinion i Stockholms arbetarekommun? I den förra utrikesdebatten visade jag t.ex. på en motion från en SSU-förening i Stockholm, i vilken man jämförde israelerna med nazisterna, en parallell så tarvlig att den är nära nog oerhörd att föreställa sig. Det är klart att människor som sitter i. Stockholms. arbetarekommun och tycker att israeler uppträder ungefär som nazister inte kräver att Torsten Nilsson skall säga att Israels existens är en förutsättning för en lösning. Reg Sedan var det detta med FPU och SSU igen. FPU:s majoritet i styrelsen tycker ungefär detsamma som jag; jag kan i stort sett instämma i de förslag som: de har lagt fram. Men SSU:s majoritet talar i sitt yttrande, som herr Hugosson ansluter sig till, om »Israels anfallskrig 1967» när det var ett försvar för att staten var hotad till sinexistens. Man talar. om Israels »expansionspolitik». Man säger att man inte kan begära att Arabstaterna skall erkänna Israel. Man säger att Israel skall dra sig tillbaka från samtliga ockuperade områden innan det blir någon Ööverenskommelse. Man säger till slut att det var fel att bilda staten Israel. Detta är SSU:s linje. Jag hoppas att herr Hugosson inte ansluter sig till allt det här: anfallskrig, :expansionisin, att Israel skall dra sig tillbaka från alla områden innan det blir en överenskommelse och att det var fel att bilda staten Israel. Jag tycker det var riktigt att staten Israel bildades, och jag tycker att vi skall hålla fast vid — och herr: Hugosson har redan gjort det ett: par:-gånger -— att Is raels existens som en i huvudsak judisk nation är och förblir en förutsättning för en fredlig lösning av 'konflikten i Mellersta Östern.
Herr talman! Det blir naturligtvis enklare att debattera om man inte lyssnar på vad en meddebattör säger. Jag sade tydligt och klart: Bortsett från beteckningen anfallskrig överensstämmer att-satsen i stort sett med FN:s säkerhetsråds resolution från 1967 som jag ställer mig bakom. Det innebär således att jag ställer mig bakom SSU:s styrelses förslag till att-sats men att jag tycker det var onödigt att använda beteckningen anfallskrig. I realiteten var junikriget ett anfallskrig från Israel för att möjliggöra ett försvar av den israeliska staten. Vi behöver väl inte ha en dialektisk eller semantisk debatt i en utrikespolitisk fråga. Sedan tog herr Ahlmark på nytt upp en motion som för över ett år sedan avslogs i Stockholms Arbetarekommun. Litet insinuant ville herr Ahlmark ge uttryck för den uppfattningen, att representanterna och medlemmarna i Stockholms Arbetarekommun har nazistiska sympatier. När herr Ahlmark för debatten på en så låg nivå skall jag avstå från fler repliker i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få notera att kammarens ordningsregler gör det omöjligt för mig att ge herr Hugosson den replik som han förtjänar.

Herr talman! I regeringsdeklarationen framhålles att de utrikespolitiska debatterna i riksdagen i förhållandevis liten utsträckning kretsar kring händelser och problem nära Sveriges gränser. Vad är anledningen till detta? Ja, i deklarationen förklarar man förhållandet kort och gott med att läget på den europeiska kontinenten länge varit relativt fastlåst. För det första vill jag till detta göra den kommentaren att det inte enbart är debatterna i riksdagen som mestadels kretsar kring problem och händelser på platser och i områden som ligger långt från oss; det gäller nästan all utrikespolitisk debatt i landet. För det andra måste jag ifrågasätta den förklaring som anförs i deklarationen. Har läget i Europa verkligen varit så fastlåst? Händelserna i Tjeckoslovakien sedan augusti 1968 talar ett helt annat språk. Det utrikespolitiska skeendet i närområdet har också haft andra inslag som borde utgjort skäl för kommentarer och debatt. Trycket från Öst har tagit sig fiera uttryck. I Tysklandsoch Berlinfrågorna upplever vi detta intensivt. Det neutrala Finlands plötsliga tvekan i Nordekfrågan har orsakat en hel del undran. Spekulationerna om olika möjliga orsaker har inte uteblivit. Skeendel i det neutrala Österrike är ett annat exempel på detta tryck från Öst. Den österrikiska ekonomin har stabiliserats och är t.o.m. på väg uppåt. Man önskar vidga och fördjupa handelsförbindelserna med Väst, men det ses inte med blida ögon på Östsidan. Man förordar handelsförbindelser med Öst. Men Österrikes handelsförbindelser med Öst har tyvärr givit dåliga erfarenheter. Det socialistiska systemet på den andra sidan har visat sig vara varken valutavänligt, produktionsvänligt eller leveransvänligt. Men trycket på Österrike består. Handlingsfriheten är begränsad, och vi anar alla vilken den djupare orsaken är. Nej, förklaringen till att läget i Europa är så fastlåst är inte riktigt adekvat. Vi vet — och vi har tragiska erfarenheter av detia — ati läget kan ändras över en natt, något som inte bara kräver en kontinuerlig utrikespolitisk bevakning utan även ökad information, kommentarer och debatt. Tyvärr måste orsaken till att den svenska utrikespolitiska debatten så sällan kretsar kring skeendet i närområdet helt enkelt ligga i att det är enklare och ofarligare alt ägna områden tusentals mil härifrån analyser. Detta intresse. och engageman för skeendet i fjärran konfliktområden skall vi självfallet på sätt och vis vara tacksamma för. Det internationella engagemanget välkomnar vi. Men man förbryllas ändå av de tvärsäkra uttalandena, och man efterlyser intresset för en större allsidighet och för vårt närområde. ; I en understreckare i Svenska Dagbladet för en vecka sedan framhöll T. G. Wickbom bl.a.: >Somligt är ”inne”, annåt är ”kass”. Vissa aspekter av vad som världen: uppmärksammas, kommenteras och poängsätts i det oändliga, andra. avfärdas med :ett slagord eller lämnas-helt därhän.> en av vår utrikesinformation 'och vår debatt. Han gjorde det.-med anledning av att Utrikespolitiska: institutet i år verkat i 30 år. Jag vill understryka vad T.G. Wickbom säger, nämligen alt detta institut alltifrån starten strävat efefter ätt bidra med ”'en allsidig, saklig och objektiv information. Målsättningen från 1940 — >att: bedriva saklig och objektiv upplysning i utrikespolitiska frågor» — ersattes emellertid 1968 :av formuleringen »att främja kunskap om och intresse för utrikespolitiska frågor». Frågan är nu hur man skall uppfatta denna förändring i målsättningen. Skall institutet lämna den sakliga och :objektiva inriktningen? Det vore i så fall beklagligt. Utrikespolitiska institutet — såsom vi lärt känna det i nära 30 år — fullgör en utomordentligt viktig uppgift i den totala utrikesinformåtionen. Det finns nämligen fog för att ifrågasätta massmedias sätt dels att till allmänheten vidarebefordra snabb och korrekt information om vad som hänt, dels att kommentera och tolka händelsernas innebörd. Den stora allmänheten prenumererar inte på Utrikespolitiska insti. tutets skrifter. Fler borde göra det. Men vad erbjudes den stora allmänheten genom radio och TV, genom de stora rikstidningarna och genom landsortspressen? Man kan ge exempel på hur ensidig och snedbelastad informationen ibland kan vara. Vad har vi som konsumenter av några dagstidningar för möjligheter att få veta, huruvida förmedlingen av nyheter är korrekt? Man kan exempelvis peka på ett område som vi sällan får informationer om. Jag tänker på Algeriet. Hur är det egentligen med detta land? Vad spelar Algeriet och dess statsledning för roll i arabvärlden i dag och i morgon? Informationer därifrån finner vi inte i våra massmedia. Hur detta skall uppfattas av genomsnittskonsumenten kan naturligtvis diskuteras. Beror det på att ingenting av intresse sker i Algeriet? Eller beror det på att nyhetskanalerna från detta land inte fungerar? Hur skall nyhetskonsumenten kunna bedöma det? För den som är intresserad och engagerad av det utrikespolitiska skeendet måste detta förhållande upplevas som en brist. Vi är som konsumenter av utrikesinformation i radio, TV och press helt utlämnade till dem som sitter och väljer i den totala floden av utrikesinformation. Man förstår dem som alltmer börjar efterlysa allsidighet i nyhetsförmedlingen. På sikt skulle detta vara av stor betydelse. På sikt skulle vi få mera sans i vår utrikespolitiska debatt, på sikt skulle svenska uttalanden i den internationella debatten väga än tyngre, ja, statsministern och utrikesministern skulle kanske t.o.m. slippa ta till benämningar som »lymlar»>. När Torsten Nilsson efterträdde förutvarande utrikesministern Östen Undén trodde många att de stängda dörrarna till de utrikespolitiska gemaken och det exklusiva mumlet på hög nivå skulle öppnas på vid gavel. Förvisso har vår nuvarande utrikesminister öppnat dörrar, ibland kanske litet väl häftigt och ibland kanske t.o.m. fel dörrar. Men när det gäller utrikesinformationen skall villigt erkännas att dörrar öppnats, men varför bara på glänt? Jag tror att utrikesministern med sitt departement skulle kunna göra avsevärt större insatser för att förbättra och fördjupa utrikesinformationen. Det gäller riksdagen och det gäller än mer den stora allmänheten. Jag är övertygad om att de därigenom ökade kunskaperna och förståelsen för andra länder och folk skulle medverka till att antalet s.k. lymlar avsevärt minskades.

Herr talman! Utrikespolitiken har varit ett område där demokratiseringen haft särskilt svårt att göra sig gällande. Men under det senaste decenniet har intresset, kunskaperna och engagemanget när det gäller de internationella frågorna ökat mycket starkt. Utrikesfrågorna avgörs inte längre i en sluten krets av experter och mycket inflytelserika politiker. Den vidgning av debatten som ägt rum har också lett till ett större folkligt inflytande över utrikespolitiken. Insynen har ökat och beslutsprocessen har demokratiserats. Låt oss hoppas att den utvecklingen skall fortgå. Det är en alltmer kunnig och engagerad opinion vi har i dessa frågor. Alldeles särskilt gäller detta om den yngre generationen, tack vare att den fått växa upp i en tid av vidgade kontakter och förbättrade kommunikationer och tack vare att den kunnat utnyttja den förbättrade nyhetsförmedlingen och den moderna skolan som, till skillnad från den gamla skolan, verkligen strävar efter att informera om förhållandena utanför Sverige och den s.k. västerländska kulturkretsen. Självklart är inte situationen idealisk på informationsområdet; mycket återstår att göra för att förbättra den. Men faktum kvarstår: ungdomarna är väsentligt kunnigare än de äldre när det gäller internationella förhållanden. Detta är ett av de områden, där de skillnader mel lan äldre och yngre människor som gör det nödvändigt att satsa på vuxenutbildning, framstår mycket klart. Ungdomen kan alltså bygga sin internationella aktivitet på en god kunskapsgrund. Mot den bakgrunden är det verkligen sällsynt malplacerat när äldre politiker i ett trängt debattläge försöker klara sig genom att i magistrala tongångar uppmana sina yngre motståndare att gå hem och läsa historia. Ungdomarna har många gånger skäl att uppmana de äldre att sätta sig bättre in i historien, framför allt nutidshistorien. Men det håller de sig för goda för. I stället arbetar de hårt på att informera om internationella frågor och att påverka beslutsfattarna, t.ex. oss här i riksdagen, att anslå mera pengar till information om internationella frågor. Vi är skyldiga dagens ungdomsgeneration ett tack för den insats den gjort och fortsätter att utföra, när det gäller information och opinionsbildning i internationella frågor. Men naturligtvis vore det fel att påstå att detta endast är en ungdomsfråga. Anledningen till att vi faktiskt har nått så långt med att göra utrikespolitiken och den internationella solidariteten till en i verklig mening folklig fråga är ju att vi har en majoritet av människor, äldre och yngre, med i detta engagemang. Det är ett obestridligt faktum att vi inom arbetarrörelsen har en mycket betydande internationell aktivitet och en mycket bred uppslutning bakom den svenska regeringens internationella = solidaritetspolitik. Någon motsvarighet till detta finns emellertid inte i de borgerliga partierna. Det är heller ingen tillfällighet att det är socialdemokratin som gått i spetsen för den internationella solidaritetspolitiken. Arbetarrörelsen har alltid — ideologiskt och praktiskt — varit internationellt inriktad. Bland de frågor som aktualiserades av den första generationen arbetarledare — t.ex. av Hjalmar Branting — var de internationella fredsoch nedrustningssträvandena, det fredliga samarbetet över gränserna och demokratiseringen av utrikespolitiken. Alla dessa frågor är fortfarande i hög grad aktuella. Det är verkligen, herr Holmberg, inte löjligt att i dagens debatt dra paralleller med Hjalmar Brantings insatser på det internationella området. Även fackföreningsrörelsen, kooperationen och folkbildningsrörelsen har en lång internationell tradition. I dag har arbetarrörelsens internationella solidaritetstanke vidgats till att omfatta också de fattiga och förtryckta folken i den s.k. tredje världen. En självklar följd av den bredare folk liga förankringen — d. v. s. demokratiseringen — av utrikespolitiken är att allt fler anlägger vanliga moraliska och ideologiska värderingar på utrikespolitiken och förhållandena utanför vårt lands gränser. Den som tror på jämlikhet, solidaritet, social rättvisa, frihet och demokrati som bärande principer för vårt eget samhällsbyggande vill också se dem förverkligade på andra håll. Den som är ointresserad av eller motståndare till sådana idéer här hemma reagerar med liknöjdhet eller motstånd när det gäller deras förverkligande på annat håll eller i förhållande till den svenska regeringens och arbetarrörelsens klara uppslutning kring dessa idéer som en grund för det internationella samarbetet. Häri ligger i själva verket kärnan till motsättningarna kring den svenska utrikespolitiken under de senaste åren. Men liksom i debatten om skatterna och många andra frågor för man fram skenargument för att dölja de verkliga motiven. I skattedebatten har man genom den s.k. hemmafrukampanjen försökt dölja motståndet mot utjämningspolitiken. När det gäller den internationella solidaritetspolitiken har en förment omsorg om en neutralitetspolitik, vars innebörd man inte tycks ha förstått, fått tjäna samma syfte. Jag tror inte det går att lura svenska folket i någon av dessa frågor. Ett belysande exempel är talet om att det svenska anseendet skulle skadas av att regeringen och socialdemokratin deklarerar sitt avståndstagande från förtryck, orättvisor och stormakternas imperialistiska politik eller sitt stöd för dem som kämpar för frihet och social rättvisa. Sådana uttalanden är avslöjande för dem som fäller dem. Vilkas förtroende är det egentligen man förlorar genom att hålla fast vid principerna om jämlikhet, rättvisa och demokrati? Ja, det är förtroendet från kretsar, vars högaktning och gillande borde vara en skymf för varje svensk politiker. Vi kan aldrig eftersträva godkännade, och ännu mindre högaktning, från överstarna i Grekland, militärdiktaturerna i Sydostasien. och Latinamerika, fascistregimerna i. Spanien och Portugal, apartheidpolitikerna i södra Afrika, feodalregimerna i Afrika och Asien eller de grupper. i Sovjetunionen och USA som verkar för en imperialistisk politik. baler | ; Varför intresserar. man :sig inte för aktningen och anseendet hos de många människorna ute i världen, speciellt i den del där den fattiga och förtryckta majoriteten av världens folk bor, de folk vars väl grundade misstroende mot oss som en del av den privilegierade minoriteten kanske kan övervinnas, om vi visar en allvarlig vilja att tillämpa jämlikhetens och solidaritetens idéer på det internationella fältet? är dessa människors aktning ingenting värd i våra borgerliga politikers ögon? Detta sätt att tänka och handla är, naturligt nog, precis detsamma som det som kommer till uttryck i den s.k. förtroendekriskampanjen. Där är det också fråga om att visa förakt för de många arbetande människorna. Gång på gång har man på borgerligt håll visat hur känslig man är för påtryckningar :från reaktionära grupper inom och utom landet. Därigenom har man, liksom i samband med EEC och NATO-debatterna, avslöjat att man inte sätter en obrottslig neutralitetspolitik före alla andra hänsyn i utrikespolitiska frågor. Men vad värre är: genom att öppet demonstrera undfallenhet och medsgörlighet för påtryckningar riskerar man att skada själva grundlinjen i Sveriges och många andra små staters mödosamma arbete i FN, på nedrustningskonferenserna och i många andra sammanhang, nämligen strävandena att vidga ramen för de små staternas handlingsfrihet och att begränsa stormakternas maktmonopol. Vi är inte heller betjänta av den förenkling och förgrovning av debatten som ägt rum. Det finns många svåra problem att lösa när det gäller uttolkningen av neutralitetens och folkrättens principer, som skulle behöva diskuteras ingående. Dit hör t.ex. principen att stridshandlingarna måste ha upphört innan bistånd kan ges eller nära samarbete inledas. Ingen har klargjort om detta är en allmänt accepterad folkrättslig doktrin eller bara en ganska nyligen lanserad tankegång. Ingen har heller diskuterat, om det är en hållbar och användbar doktrin. Låt mig bara påpeka, att en sådan princip gör det möjligt för en angripare att för obegränsad tid och när som helst stoppa allt bistånd och samarbete — det enda som behövs är ju att angreppshandlingarna och bombningarna tillfälligt återupptas. Accepterandet av en sådan princip kan därför inte leda till någon begränsning av stormakternas handlingsfrihet eller till någon ökad säkerhet för de svaga. Inte heller är principen enkel och entydig. Det är verkligen tveksamt, om vi som litet land har intresse av att knäsätta principer av det här. slaget. Under alla förhållanden är det ju nödvändigt att med omsorg och skärpa pröva alla tankegångar som förs in i debatten. Men den debatt som man från borgerligt håll har fört i flera år i dessa frågor är nedslående i sin futtighet och enkelspårighet. Det är = visserligen intressant att konstatera att mittenpar tierna i dag bar visat en betydande försiktighet och uppslutning kring den socialdemokratiska regeringens politik. Men det är en senkommen uppslutning, och den ändrar inte på intrycket av att borgerligheten har svikit när det gäller den internationella solidaritetspolitiken. Och detta gäller även med tanke på att det finns nyansskillnader mellan olika borgerliga partier, där moderaterna som vanligt svarar för bottenrekordet. Huvudintresset där tycks vara, inte solidariteten med de förtryckta och lidande folken eller omsorgen om de små staternas rätt till yttre handlingsfrihet och självständig inre utveckling, utan en Önskan att skada den svenska regeringen.

Jag kan, herr talman, inte låta bli att till sist kommentera herr Holmbergs utläggningar om begreppen imperialism och kapitalism. Detta är ju i den samhällsvetenskapliga och ekonomiska litteraturen begrepp, som används för att sakligt beskriva och definiera vissa förhållanden. Den värdering man eventuellt vill knyta till dessa begrepp beror helt på ens politiska åskådning. Det är därför intressant att konstatera, att socialdemokratin tydligen lyckats så oväntat i sin opinionsbildning, att dessa ord blivit skällsord till och med bland våra superborgerligaste politiker. Herr talman!

Om de principerna kompromissar vi inte med de borgerliga partierna.

Herr talman! Det vore frestande att i detta sammanhang ta upp fru Dahls yttrande om att socialdemokratin har gått i spetsen för den internationella solidariteten. Men det är väl en diskussion som i och för sig kan anstå, och frågan kanske med fördel kan diskuteras när riksdagen har att behandla konkreta uttryck för den internationella solidariteten, t.ex. u-landshjälpen. Jag vill bara säga att internationell solidaritet är ingenting som är exklusivt förbehållet det socialdemokratiska partiet, utan det är något som i hög grad genomsyrar hela det svenska samhället i dag och inte minst de folkrörelser som har internationella frågor på sitt program och ett internationellt engagemang att tillgodose. Från dessa utblickar skulle jag vilja så här i debattens sista stund återvända till några frågor som tidigare varit uppe här i dag, nämligen våra relationer till EEC-länderna. När man bedömer utvecklingen i dessa länder förefaller det ofta vara så, att man utgår ifrån föråldrade eller i varje fall inaktuella förhållanden. Det gäller, förefaller det mig, också i rätt väsentlig utsträckning den debatt vi lyssnat till här i dag. Utvecklingen har dock verkligen inte stått stilla inom EEC-länderna under 1960-talet, även om alltså debatten här i landet tyvärr ibland förefaller vilja dröja sig kvar vid en ti digare situation. Det kan ju i och för sig sägas illustrera det informationsproblem som en tidigare talare här har berört. Förhoppningarna att en fortgående demokratiseringsprocess skulle kunna avbalansera den snabbt växande EEC byråkratin har tyvärr ännu inte infriats. EEC-kommissionen är visserligen inte beslutsfattare i egentlig mening, men genom sin initiativrätt och genom sina verkställande funktioner har den en mycket central maktposition som inte rubbats under senare år. Snarare har den fortgående utbyggnaden av de administrativa funktionerna inom Gemensamma marknaden förstärkt intrycket av byråkratins växande makt. Detta får betraktas som en följd av att det under senare år hänt mycket litet i fråga om utveckling av den parlamentariska kontrollen över EEC:s verksamhet. De tidigare framlagda förslagen för att stärka EEC-parlamentets befogenheter har stött på starkt motstånd, framför allt från fransk sida. Mot bakgrunden av de mindre nationernas engagemang i Gemenskapen är detta ett oroande tecken, och från intresseorganisationernas sida har de centrala uppgörelserna i kommissionens regi utan hänsynstagande till nationella opinioner mött en allt starkare kritik. Den här utvecklingen kan självfallet inte lämna svensk opinion opåverkad. Jordbruket intar som en följd av den aktuella marknadssituationen en särställning i EEC-politiken. Såväl i samband med den svenska associationsansökan 1962 som med regeringens brev i frågan 1967, när en utvidgning av EEC verkade aktuell, har det från det svenska jordbrukets företrädare uttalats ett positivt intresse för en svensk anslutning till EEC i en eller annan form. Med hänsyn till utvecklingen inom Gemensamma marknaden kan det nu finnas anledning att nyansera den tidigare bedömningen. Det är därför angeläget att regeringen redovisar sin be dömning av den jordbrukspolitiska utvecklingen inom EEC och dess konsekvenser för vårt lands jordbruk. När man inom den svenska jordbruksnäringen tidigare bedömt situationen har man utgått från det faktum att vårt jordbruk haft ett tekniskt-kommersiellt försprång. Nu har åren gått och en anpassning har skett successivt inom EEC för att utnyttja marknadens tillgängliga resurser optimalt. Detta har medfört en expansion av EEC-ländernas produktion inom sektorer som kunde ha varit av intresse för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Överskotten på EEC-marknaden orsakar dock störningar även utanför marknaden. De avsätts nämligen till dumpingpriser med hjälp av exportrestitutioner från den gemensamma jordbruksfonden, bl.a. på den svenska marknaden.

Svenskt jordbruk har redan fått betala ett högt pris för sin strukturanpassning, och det är därför inte rimligt att näringen till följd av situationen inom EEC skulle få vara med och i form av låga priser betala även anpassningen på EEC-marknaden. Denna anpassning är givetvis inte lättare att genomföra om vi nu får en kostnadsstegring här i landet, isolerad från och i varje fall snabbare än motsvarande inom Gemensamma marknaden. Behovet av en förbättrad förhandlingsberedskap har tidigare i dag påtalats här i kammaren och detta med all rätt. Denna beredskap måste även innefatta en fortlöpande analys av jordbrukets situation, och i detta avseen de är beredskapen för närvarande inte god.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt delta i denna debatt. Jag tyckte liksom inte att jag har den dignitet som brukar anses nödvändig för att delta i en utrikespolitisk diskussion. Men när jag i kväll slog upp Aftonbladet och läste en rubrik som stod där, fick jag ett behov av att säga att så som den rubriken angav har inte jag uppfattat andemeningen i regeringsdeklarationen. Artikeln handlade om vårt förhållande till EEC.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 Innebörden i regeringens deklaration är för mig helt klar, vilket man får vara tacksam för. Men Aftonbladet har tyvärr uppfattat frågan på annat sätt. Den rubrik jag talade om lyder så: »Regeringen idag: Gärna EEC för oss.» Vilka reaktioner en sådan rubrik kan väcka hos vissa av våra grannstater kan man ju spekulera över. Och hur kan den verka på en del svenskar?

Vi har som sagt reserverat oss mot grunderna i Romfördraget, och de grunderna har icke ändrats. Nyligen har dessa också uttolkats av EEC:s generaldirektör de Schacht, som förklarat att en politiskt neutral stat inte kan vinna inträde i EEC, eftersom de politiska motiven i Romfördraget är oförändrade. Att då tala om fullt medlemskap är omöjligt. Tyvärr har en del tidningar — och där nämner jag särskilt centerpartipressen, bl.a. dess huvudorgan Skånska Dagbladet — uppfattat statsministerns ord efter besöket i Frankrike så, att han inte så starkt som tidigare har betonat neutraliteten. Därför läser man regeringsdeklarationen med glädje, ty där är det inget tvivel om att man i dag lika starkt som tidigare uppställer neutraliteten som ett villkor för inträde i EEC. Men det finns ju andra betänkligheter mot ett inträde i EEC. Så glättat som utropet i Aftonbladet verkade kan det inte vara, att en mängd intrikata frågor som vi tidigare diskuterat här i riksdagen kan lösa sig så enkelt med en enda gång. Herr Holmberg hade exempelvis tidigare i dag fullt klart för sig att det var vissa problem förknippade med vårt inträde i EEC. Han sade att med den skattepolitik som regeringen nu driver — med ökade skatter, eventuellt ökad företagsbeskattning och förmögenhetsbeskattning o.s.v. — hade vi fjärmat oss ytterligare från ett EEC samarbete. Han menade väl att vi därmed hade vältrat stenar i vägen för en EEC-gemenskap och att de stenarna måste undanröjas. Detta skulle såvitt jag förstår medföra stora ändringar i väsentliga delar av sådant som åtminstone socialdemokratiska partiet har ansett utgöra viktiga framsteg i arbetet mot en ökad jämlikhet. I en punkt i dagens regeringsdeklaration talas det om: den ökade handeln med öststaterna. Man uttrycker sin glädje över att denna har utvidgats och ett beklagande över att den tyvärr icke ökat så mycket som man hade önskat. Rätten att sluta avtal med tredje makt är en fråga som varit föremål för diskussion. En sådan rätt har ansetts vara oförenlig med de deklarationer som låg till grund för våra tidigare resonemang om EEC i denna kammare. Jag har uppfattat regeringsdeklarationen i dag som ett definitivt vidhållande av den deklaration som man vid tidigare tillfälle gjort beträffande förutsättningarna för vårt inträde i EEC. Såvitt jag förstår är kravet på neutralitet i dag lika oavvisligt som tidigare för vårt medlemskap. Detta överensstämmer med det uttalande som statsministern häromdagen gjorde om att det, såvida icke väsentliga reella förändringar genomförs i Romtraktatens intentioner, icke kan bli tal om ett svenskt medlemskap i EEC. Jag kan icke tro att jag på denna punkt helt kunnat misstolka regeringsdeklarationen, och det vore en olycka om Aftonbladets rubrik skulle förleda människor till att tro att dess innehåll har en annan innebörd än vad som egentligen är fallet.

Herr talman! I förra årets statsverksproposition anmälde finansministern att han uppdragit åt myntoch justeringsverket att förbereda en utflyttning från Stockholm till Eskilstuna. Här i Stockholm har ju myntoch justeringsverket mycket bristfälliga lokaler. I anledning av denna anmälan till förra årets riksdag väcktes motioner med förslag om att myntoch justeringsverket skulle omlokaliseras till Söderhamn. I sitt utlåtande framhöll statsutskottet att Kungl. Maj:t ju inte förelagt riksdagen något direkt förslag i lokaliseringsfrågan, och utskottet ansåg därför att det inte fanns anledning för riksdagen att fatta något bindande beslut om en viss förläggningsort. I och för sig hade utskottet inte någonting emot Eskilstuna, men utskottet framhöll att inte endast ekonomiska utan också lokaliseringspolitiska skäl borde beaktas och att det då kunde vara välbetänkt att förlägga myntoch justeringsverket till någon annan ort än Eskilstuna, exempelvis Söderhamn. I varje fall borde detta enligt utskottets mening ylterligare studeras.

Tyvärr har finansministern inte varit särskilt lyhörd för dessa synpunkter — under alla förhållanden har vi i årets statsverksproposition fått, inte någon redovisning av alternativa förläggningsorter utan allenast ett förslag om att myntoch justeringsverket skall flyttas till Eskilstuna. Det anförs i statsverkspropositionen att det är stora fördelar förenade med en förläggning dit. Verksamheten kan samordnas med Förenade fabriksverkens funktioner, och transportkostnaderna blir lägre — halvfabrikaten skall transporteras från Finspång och mynten skall sedermera transporteras från Eskilstuna till Stockholm. Därmed blir, heter det, kostnaderna lägre för transporterna enligt detta alternativ än enligt andra tänkbara alternativ. Motionärerna har återkommit i fräågan. Utskottet avvisar emellertid tanken på Söderhamn eller något annat alternativ och accepterar Eskilstuna. Vi är emellertid några ledamöter av utskottet som i en reservation ansett oss böra föreslå att man, innan definitivt beslut fattas, ändock bör pröva andra alternativ. Vi har velat anmärka på att det inte framlagts några egentliga alternativa förslag -— det har inte redovisats någon närmare utredning om Söderhamn eller andra förläggningsalternativ. Femte avdelningen har därför själv fått hämta in en del upplysningar för att komplettera propositionen och skaffa sig en bättre grund för bedömningen. Vi reservanter har inte kunnat komma till någon annan slutsats än att del finns anledning att fästa stort avscende vid de synpunkter som framförts i motionerna. Vi har också velat peka på att för en lösning enligt de av motionärerna förordade riktlinjerna talar den omständigheten att det finns en regional politisk målsättning, ytterligare skärpt i den proposition om lokaliseringspolitiken som snart skall behandlas av riksdagen. Regeringen har deklarerat att det skall göras mera målmedvetna insatser för att komma till rätta med storstädernas tillväxttakt, som bör dämpas, och att regional obalans bör motverkas mera effektivt än nu. Från dessa synpunkter kan vidare uppmärksammas att man har en särskild delegation som arbetar med utflyttning av statliga aktiviteter från Stockholm till landet. Då är det anmärkningsvärt att det första objekt som presenteras för riksdagen är en flyttning från Stockholm till en expansiv ort i den likaledes expansiva Mälardalen. Man frågar sig om det med hänsyn till de deklarationer som avgivits inte vore mera motiverat att förlägga ifrågavarande verksamhet till en ort inom stödområdet eller i varje fall en ort i stödområdets grannskap, d.v.s. orter där man har sysselsättningsbehov och där det behövs åtgärder för att skapa ett mera differentierat näringsliv. Vi reservanter anser därför att man nu i första hand bör undersöka förutsättningarna för en förläggning till Söderhamn. Vi har i reservationen klart fastslagit Söderhamn som det första alternativet. Endast i sådant fall att Kungl. Maj:t skulle anse det omöjligt att förlägga industrin till Söderhamn enär de kostnader som uppstår bedömes oacceptabla, borde man pröva andra alternativ. Om emellertid transportkostnaderna skall tillmätas stor vikt i sammanhanget — de kan bli drygt 100 000 kr. högre per år vid en förläggning till Söderhamn jämfört med Eskilstuna — bör ändå innan definitiv ståndpunkt fattas andra alternativ prövas. I vår reservation har vi exempelvis pekat på Avesta. Vi har inte åberopat att Avesta är känt för sin mynttillverkning under gångna tider, eftersom detta inte har mycken relevans i det här sammanhanget. Det finns dock en ganska välutvecklad metalloch verkstadsindustri även där liksom det finns goda förutsättningar i Söderhamn som enligt vår mening i första hand bör prövas. Avesta har ett gymnasium och en god kommunal service över huvud taget. Den talare som kommer upp efter mig har bättre förutsättningar att belysa utvecklingen i Söderhamn. För min del vill jag här bara få noterat att den befolkningsutveckling som vi haft i Avesta under senare år varit mycket ogynnsam.

Detta är en nettosiffra. Det är drygt en tredjedel av den totala nettoutflyttningen i Kopparbergs län. Mera behöver jag inte säga för att fästa uppmärksamheten på behovet av att insatser görs i länet. Jag tillåter mig, herr talman, att till kammarens protokoll också få noterat att jag i och för sig inte har något emot Eskilstuna, som enligt min mening är en trevlig stad. Det är emellertid inte detta vi har att ta ställning till i det här sammanhanget, utan frågan gäller var åtgärder behövs. Jag kan nämna att Eskilstuna kommunblock under de senaste tre åren ökat med 2 800 personer. Söderhamns kommunblock har minskat med 600 och Avestas har minskat med drygt 500. Antalet anmälda arbetslösa den 16 mars — enligt den senaste uppgift jag har tillgänglig — var 375 i Eskilstuna kommunblock, 275 i Avesta och 353 i Söderhamns kommunblock. Men, herr talman, antalet 1ediga platser säger kanske mer. I Eskilstuna var det 970, i Avesta 134 och i Söderhamn 116. Vid bedömningen av denna fråga har vi reservanter också anlagt den syn punkten att samhället uppenbarligen ändå måste göra någonting. Om vi inte skaffar dessa 50 arbetstillfällen måste vi skaffa andra, och vad betyder det? Innebär det inte också vissa kostnader som samhället måste vara redo att ta på sig? Vi måste väl vara beredda att ge inte bara lokaliseringslån utan också lokaliseringsbidrag. Och vad kostar det, samhällsekonomiskt sett, om man inte här kan hejda befolkningsnedgången? Man kan naturligtvis invända — som det gjordes under utskottsbehandlingen — satt detta väl inte är något större projekt att ta upp en debatt om; det gäller ju bara 50 personer. Jag erkänner att det inte är fråga om någon stor industri, men jag vill inte undanhålla den synpunkt som ordföranden i styrelsen för Statsföretag AB härom dagen framhöll, nämligen att inte heller en industri på 20—25 man bör föraktas, ty även den kan ha en multiplikatoreffekt. Och en arbetsstyrka på 50 man kan betyda ett folkmängdstillskott på 150 personer eller mera i en ort. Det finns alltså, tycker vi reservanter, goda skäl för Kungl. Maj:t att pröva detta ärende på nytt och beakta alla omständigheter. Reservanternas önskemål har mycket kraftigt understrukits här. Pröva i första hand Söderhamn — om det är vi helt ense. Om detta av någon anledning inte anses möjligt, får man väl pröva andra alternativ, som ligger inom eller i nära grannskap till stödområdet; vi har bla. pekat på Avesta. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Jag vill redan från början tala om, att det är jag och några av mina partivänner som har väckt det motionspar som har föranlett reservationen 1 vid statsutskottets utlåtande nr 63. Med anledning av herr Eliassons i Sundborn anförande vill jag framhålla, att vi inte på något sätt har gjort avkall på våra lokaliseringspolitiska målsättningar. Föreliggande förslag om myntverkets lokalisering vill jag snarare betrakta som ett litet olycksfall i arbetet. Anledningen till att jag betraktar det så skall jag med en mycket kort redogörelse försöka klarlägga. Jag tycker att det är på sin plats att jag gör en liten resumt av denna fråga för att kammarens ledamöter skall få en bättre inblick i detta ärendes gång. Man har sedan lång tid varit överens om att myntverket måste flytta ur sina otidsenliga lokaler i kvarteret Kungl. Myntet i den centrala delen av Stockholm. För att man skulle få ett underlag för bedömningen av myntverkets framtida lokalisering fick statskontoret den 20 mars 1964 i uppdrag att i samråd med bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen och myntverket utreda förutsättningarna härför. Statskontoret avlämnade sitt betänkande i mars 1967. Under utredningens gång hade flera olika förläggningsalternativ undersökts, men statskontoret hade av bland annat två skäl stannat vid en förläggning till Tumba. Det ena skälet var att man inte hade låtit de arbetsmarknadspolitiska utan de rent företagsekonomiska bedömningarna vara avgörande. Det andra skälet var att man betonade sambandet mellan sedlar och mynt och därför föreslog en förläggning i anslutning till riksbankens planerade anläggningar för ett nytt sedeltryckeri i Tumba. Jag vill betona att statskontorets förslag om en förläggning till Tumba grundades på rent företagsekonomiska värderingar. Men om de arbetsmarknadspolitiska synpunkterna skall vara avgörande anser statskontoret med instämmande av arbetsmarknadsstyrelsen att Söderhamn är den lämpligaste för läggningsorten. Anledning till att man väljer just Söderhamn är att den orten har en väl utvecklad metallindustri. Samtidigt ligger den inom norra stödområdet och på ett relativt måttligt avstånd från Stockholm. Att man inte föreslår en ort längre norr ut beror på vissa vad man kallar säkerhetstekniska skäl vid transport av färdiga mynt från myntverket till riksbanken i Stockbolm. Ett oeftergivligt villkor i detta avseende är att avoch pålastning samt transport skall kunna ske under ordinarie kontorstid. Myntverket, som i skrivelse till Kungl. Maj:t i maj 1968 yttrade sig över statskontorets utredning, skrev att myntverket inte ville ta ställning till förläggningsorten. Men man framhöll samtidigt att då transportkostnaderna enligt statskontorets utredning inte får tillmätas någon avgörande betydelse föreligger inga egentliga hinder att bedriva myntoch medaljtillverkningen på vilken större ort som helst i Sverige. När nu Kungl. Maj:t föreslår en förläggning av myntverket till Eskilstuna, en av de mer expansiva regionerna i Sverige, går man helt ifrån statskontorets förslag. Samtidigt har transportkostnaderna fått en helt avgörande betydelse. Man säger att transportkostnaderna vid en förläggning till Söderhamn skulle bli 175 000 kr. högre än vid en förläggning till Eskilstuna. Det kan vara av intresse i detta sammanhang att nämna att statskontoret, som även hade undersökt = Eskilstunaförslaget, hade kommit fram till att skillnaden i transportkostnader mellan Söderhamnsoch Eskilstunaalternativen skulle bli 25 000 kr. per år. Här föreligger alltså en differans mellan uppgifterna på 150 0900 kr., och det är givetvis märkligt. Kungl. Maj:t betonar också förde:arna av en samordning av vissa aktivitcter med Förenade fabriksverken i Eskilstuna. Myntoch justeringsverket har i sitt samrådsyttrande den 16 februari 1967 till statskontoret deklarerat en av vikande uppfattning om värdet av ett samgående med andra statliga organ, som i Eskilstuna skulle ha blivit försvarets fabriksverk. Myntoch justeringsverket yttrar bl.a.: »>Statskontoret har enligt myntoch justeringsverkets uppfattning överdrivit betydelsen av ett organisatoriskt samgående med andra myndigheter, men verket anser däremot att en lämplig teknisk arbetsmiljö är befrämjande för verksamheten. Med hänsyn till arbetets art bör från ordningsoch säkerhetssynpunkt en viss organisatorisk avskildhet iakttagas. Däremot är det givetvis synnerligen värdefullt med samråd och annat samarbete, bl.a. beträffande inköp och underhåll av metallbearbetningsutrustning, med annan såväl statlig som enskild verksamhet inom liknande arbetsområden, t.ex. försvarets fabriksverk och den privata metallindustrin.

Slutligen vill jag framhålla att avgörande för mig har inte i och för sig varit en förläggning till Söderhamn. Att jag i motionen har föreslagit denna ort beror på, som jag tidigare sagt, att både statskontoret och arbetsmarknadsstyrelsen av arbetsmarknadspolitiska skäl föreslagit Söderhamn. Det avgörande för mig, såsom jag ser saken, har i stället varit att myntverket utan några egentliga hinder kan förläggas till en ort inom södra delarna av norra stödområdet. Därför anser jag att Kungl. Maj:t allvarligt bör undersöka möjligheterna av en sådan förläggning innan riksdagen tar slutlig ställning i detta ärende. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag tror inte att vi skall göra denna sak större än den i verkligheten är. Jag tror inte heller att vi i alltför hög grad skall betrakta frågan om myntverkets förflyttning från lokaliseringspolitiska synpunkter. Om vi skall anlägga sådana synpunkter bör väl de priciper som ligger till grund för lokaliseringspolitiken också gälla myntverket. Och en av dessa principer är att det företag som lokaliseras till en ort skall i sig självt ha en utvecklingskraft som gör att företaget blir ett verksamt bidrag till ortens näringsliv och förbättrar levnadsförhållandena = för människorna där. Man lokaliserar inte ut företag som redan från begynnelsen saknar en sådan utvecklingskraft. Som tidigare framhållits har vi inom statsutskottets femte avdelning både förra året och i år ägnat denna fråga rätt mycket arbete och försökt pressa fram alla synpunkter som kan anföras i ärendet. Vi har därvid kommit till det resultatet att myntverket i dagens läge skulle sysselsätta ett femtiotal personer, varav ett tiotal är kvalificerade yrkesmän, medan de övriga kan betraktas som tempoarbetare. Men myntverkel har i viss utsträckning föråldrade maskiner, och med moderna maskiner skulle man kunna minska personalstyrkan; en modern maskin ersätter en del av de anställda som jag betecknade som tempoarbetare. Det är alltså inte fråga om ökad sysselsättning, utan det blir väl i framtiden så att man med den moderna teknikens hjälp kommer at minska personalstaten. Ser vi på den ekonomiska sidan av saken — det kan man ju inte helt underlåta att göra — kan vi konstatera att en förläggning till Söderhamn jämfört med en förläggning till Eskilstuna i dagsläget betyder en merkostnad på 3 000 å 4 000 kr. per anställd. Det framgår av de siffror som har presenterats för oss då vi efterlyst uppgifter om kostnaderna för de olika alternativen. Då det här icke gäller ett vanligt lokaliseringsproblem — det är inte fråga om någon industri som kan berika den bygd där den förläggs — har jag trots att jag har många vänner på Gävleborgsbänken låtat de ekonomiska synpunkterna väga tyngst vid bedömningen och inom utskottet biträtt Kungl. Maj:ts förslag. Jag hemställer således, herr talman, om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lindholm framhöll att man inte direkt kan anlägga lokaliseringspolitiska synpunkter på denna fråga, eftersom myntverket i sig självt inte har någon egentlig utvecklingskraft och endast skall sysselsätta ungefär 50 personer. Till det vill jag säga att vi som lever och verkar inom norra stödområdet är glada för varje nytillskott, även om det endast skulle röra sig om sysselsättning för 50 personer. Herr Lindholm tog också upp frågan om merkostnaden per anställd och angav den till 3 000—4 000 kr. Det är egentligen vad skillnaden i transportkostnaderna uppgår till. När man har kommit fram till detta belopp har man räknat med en årsproduktion på ungefär 1200 ton. Årsproduktionen var 1969 något över 700 ton. Det är givet att beloppet för olika transportavstånd varierar beroende på vilken årsproduktion man tar som utgångspunkt. Den ena av de två offerter som dessa siffror i stor sett bygger på har lämnats av metallverken i Finspong. Det är ungefär 15 mil mellan Finspong och Eskilstuna, och man har kommit fram till att transporten av halvfabrikat skulle kosta ungefär 18 kr. per ton. När det gäller transporten Finspong—Stockholm, en sträcka på ungefär 20 mil, skulle transportkostnaden per ton fördubblas. Den andra offerten har ingivits av Allmänna Bevakningsbolaget. även den innehåller något anmärkningsvärda siffror. Jag anser att vad jag här redovisat, utgör ännu ett skäl för att man bör undersöka saken ytterligare innan man bestämmer sig.

Herr talman! Jag skall endast säga några ord i anledning av herr Lindholms anförande. Jag vill inte bestrida att herr Lindholm sannolikt har rätt när han påpekar att det blir fråga om en ganska begränsad arbetsstyrka till följd av den betydande rationalisering som myntverket skall företa. Å andra sidan kommer mynttillverkningen av allt att döma att öka; det finns mycket i utvecklingen som tyder på detta. Men en viss reduktion av de anställda kanske ändå måste ske. Jag instämmer emellertid i vad herr Östrand sade om att företaget utgör ett värdefullt tillskott, trots att de anställdas antal inte är så stort. Vi får vara tacksamma för detta tillskott, även om det i framtiden endast kommer att finnas 35—40 anställda. När herr Lindholm talar om merkostnad på 3 000—4 000 kr. per anställd för Söderhamnsalternativet vill jag påpeka att det inte finns någon verklig kostnadskalkyl. Det är beklagligt eftersom vi från denna talarstol i andra liknande sammanhang brukar efterlysa både företagsekonomiska och samhällsekonomiska kalkyler. Låt oss emellertid anta att vi måste skaffa arbete åt 50 personer genom samhällsstöd. Om samhället då betalar 35 000 kr. per anställd i bidrag — vilket motsvarar ca 25 procent av en investeringskostnad på 150 000 kr. per anställd, ingen ovanlig siffra — och vi räknar med 7 procents ränta på detta belopp blir det fråga om en merbelastning för samhället på över Det är dessa båda merkostnader som bör vägas mot varandra. Jag skall, herr talman, nöja mig med detta. Jag vill endast tillägga att reservationen glädjande nog fick ett starkt stöd i första kammaren; den samlade 51 röster mot 68 för utskottets förslag. Jag anser att detta vittnar om att man i riksdagen är angelägen om att markera att det måste vara en mera bestämd strävan att låta aktuella utflyttningar i första hand ske till det allmänna stödområdet eller till orter i dess nära grannskap.
Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av herr Eliassons i Sundborn uttalande att vi inte har några kalkyler på kostnaderna. Om han begränsar sig till att det i statsverkspropositionen inte finns några ingående kalkyler på kostnadsskillnaderna har han väl rätt. Men herr Eliasson vet lika bra som jag att avdelningens sekretariat på ett mycket värdefullt sätt har hjälpt till att få fram den information som var nödvändig för beslutsfattandet.
Herr talman! För undvikande av alla missförstånd hos den som råkar genomläsa detta protokoll i framtiden vill jag påpeka att någon fullständig kalkyl över samhällets insatser vid en lokalisering inte har gjorts.

Herr talman! Skillnaden på 3 000-- 4000 kr. avser i stort sett transporlkostnader, men man kan naturligtvis betrakta kostnadsfrågan även på ett annat sätt.

Av industristatistiken för år 1967, som mig veterligt är den senaste, framgår att transportkostnadernas andel av saluvärdet för metallverk i genomsnitt ligger på 0,8 procent. Transportkostnadernas andel när det gäller myntverkel är alltså mindre än genomsnittligt för metallverk. Kostnaden för elenergi ligger i genomsnitt för metallverk på 1,7 procent. Den kostnaden är således avsevärt högre. I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna att det föreligger större möjligheter att erhålla elenergi billigare i norra stödområdet än i Eskilstuna. Det är möjligt — jag kan inte svära på det — att detta skulle kunna avsevärt reducera de betydande skillnaderna. Sedan kvarstår givetvis statskontorets uppgifter, som strider mot de senast erhållna uppgifterna. Detta, herr talman, är ännu ett belägg för att frågan bör undersökas ytterligare.

Herr talman! I den till statsutskottets utlåtande fogade reservationen 1 säger reservanterna bl.a. att Kungl. Maj:t bör noga pröva förutsättningarna för en förläggning av myntoch medaljtillverkningen till i första hand Söderhamn. Skulle emellertid en sådan prövning visa att avgörande skäl talar mot en lokalisering till denna stad bör andra alternativ undersökas inom områden där insatser är angelägna av regionalpolitiska skäl. Man nämner Avesta som ett sådant alternativ. Många frågar sig kanske då: Varför just Avesta? Orten har ju inte nämnts vare sig i motionen eller i propositionen. Dessutom kan man utan större svårighet hitta många orter som i likhet med Avesta är i stort behov av nya arbetstillfällen. Därför, herr talman, vill jag helt kort försöka belysa att det kan ske inte var någon tillfällighet som gjorde att just Avesta nämndes såsom ett tänkbart alternativ. För något över hundra år sedan företogs en liknande lokalisering av myntverket, men då i motsatt riktning: mot Stockholm från landsorten, närmare bestämt från Avesta. I Avesta låg nämligen myntverket från 1644 och fram till 1831, under vilken period rikets samtliga kopparmynt präglades där. År 1831 ödelades bruket helt vid en svår brand, och trots att man mycket snabbt byggde upp det igen flyttades mynttillverkningen till Stockholm. Mot denna historiska bakgrund men framför allt med tanke på den dagsaktuella —sysselsättningssituationen talar mycket för att Avesta bör vara ett vettigt alternativ. Avestablocket tillhör som bekant Kopparbergs län — ett län som under senare år fått vidkännas en svår folkmängdsminskning, fullt jämförbar med Norrlandslänens, och bland de kommuner i Kopparbergs län, vilkas folkmängd minskade under 1969, noteras Avesta för den absolut sett största minskningen. Vidare bör framhållas bristen på arbetstillfällen för de kvinnor som vill gå ut i förvärvslivet, vilket är kännetecknande för de flesta s.k. järnbruksorter, och Avesta utgör därvidlag inte något undantag. Statskontoret säger i sitt betänkande, att kvinnlig arbetskraft med fördel kan ges sysselsättning i myntoch medaljtillverkningen. De synpunkter jag här mycket kort belyst, förutom Avestas centrala läge och närheten till Stockholm — det rör sig om endast 16 mil, och med snabba och bra förbindelser tar resan dit inte längre tid än knappt två timmar — gör att reservanterna träffat ett mycket förnuftigt val när de nämnt Avesta såsom ett tänkbart alternativ. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 1.